Herr talman! Vi försöker alltid utnyttja internationella fora för opinionsbildning till förmån för respekt för mänskliga rättigheter och fredligt biläggande av tvister. Det kommer att bli fallet också när det gäller situationen i Bolivia. Till detta vill jag lägga, att vi ser det som en uppgift för i första hand länderna i regionen att agera i detta sammanhang. Vi vill inte undandra oss vårt ansvar, men vi är ett land långt ifrån Bolivia, med mindre möjligheter än regionens egna länder att faktiskt påverka situationen. I den Andinska pakten finns också en beredvillighet att göra det liksom i den amerikanska samarbetsorganisationen. Vi har också med tillfredsställelse noterat att Förenta staterna som protest mot militärkuppen har kallat hem sin ambassadör från La Paz och avbrutit allt militärt och ekonomiskt bistånd till Bolivia. Det internationella trycket mot militärjuntan i Bolivia är alltså starkt. Jag hoppas, liksom Oswald Söderqvist, att trycket till sist skall medföra att den lämnar ifrån sig makten och låter den demokratiska process som hade sin gång få fullföljas.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat om jag är villig att närmare undersöka möjligheten att få visshet om den etiopiske kyrkoledaren Gudina Tumsas läge. Jag vill erinra om det svar jag gav Tore Nilsson den 19 maj i år, med anledning av hans fråga om eventuella regeringsåtgärder till förmån för kristna ledare i Etiopien. Jag underströk att ansträngningarna för att öka respekten för de mänskliga frioch rättigheterna är en grundläggande del av svensk utrikespolitik. Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att få ett stopp på övergrepp mot mänskliga rättigheter i Etiopien. Detta arbete sker såväl i internationella organ som vid direkta kontakter med de etiopiska ledarna. Vi vet att generalsekreteraren i den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan, Gudina Tumsa, försvann till synes spårlöst för ett år sedan. Det har gjorts intensiva ansträngningar, inte minst från svensk sida, för att få klarhet i vad som hänt honom. Flera uppgifter tyder på att han befinner sig i fängelse, även om någon bekräftelse inte har gått att få från etiopiskt håll. Den svenska regeringen kommer att fortsätta ansträngningarna att genom alla till buds stående kanaler få klarhet i frågan. Jag beklagar att den etiopiska regeringen, trots flera påstötningar, inte har kunnat eller önskat ge besked om vad som hänt Tumsa.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag tycker att det är blekt. Vem är Gudina Tumsa? Han är ingen förbrytare. Han greps en dag när han var på väg hem från ett bibelstudium i Addis Abeba. Tumsa var ledare för en kyrka med mer än en halv miljon medlemmar. Han är offer för förbrytare. Kommunismens hemska ansikte grinar bakom hans fängslande. Den röda terrorn, som begynte 1978, har slagit ännu ett offer. Tumsa bortfördes den 28 juli 1979 till okänt fängelse. Hans hustru fängslades i början av detta år. Ovissheten är nu stor om huruvida han lever eller är död. Den norske utrikesministern Knut Frydenland lämnade i maj 1980 följande besked i stortinget: De upplysningar som utrikesdepartementet nu fått tycks bekräfta vad som har sagts i pressen om att kyrkoledaren Gudina Tumsa inte längre lever. Även om det inte är officiellt bekräftat, understryker Tumsas öde det nödvändiga i att noga följa utvecklingen i Etiopien, när det gäller de mänskliga rättigheterna. Jag har också fått ett svar av utrikesminister Blix den 12 januari 1979 som rör frågor av den här arten. I jämförelse med det, som egentligen tog Etiopien i försvar, tycker jag att utrikesminister Ullstens svar i maj i år var bra. Han lovade då fortsatta svenska insatser för Tumsa och för de fängslade och plågade i kommunistterrorns Etiopien. Emellertid tycker jag inte att vi har fått några egentliga besked. Det är klart att det är svårt att säga någonting konkret, men skulle det ändå inte vara möjligt för regeringen att direkt ställa frågan om Tumsa lever eller är död, att begära besked och sedan tala om det för oss i Sverige? Amnesty International har på årsdagen av Tumsas bortrövande skrivit till dergen, dvs. regeringen, i Etiopien och begärt upplysningar i fallet. Amnesty ämnar ”adoptera” Gudina Tumsa som s.k. samvetsfånge, vilket innebär att grupper från Amnesty i flera länder skall försöka ta sig an hans fall och arbeta för hans frigivning. Men först måste man veta om han lever, och det finns alltså starka tvivel om det. Amnesty har även uppmanat sina medlemmar att skriva till regeringschefen Mengistu Haile Mariam och begära uppgifter om Tumsa. En ström av skrivelser beräknas komma in. Enligt en intervju i tidningen Dagen den 4 oktober i år skall biskop Josiah Kibira från Tanzania, som är Lutherska världsförbundets president, tala med Etiopiens statschef om Gudina Tumsas öde. Kibira tror för sin del att Tumsa ännu lever. Mekane Yesus-kyrkan är en frukt av den svenska missionen, och dess ledare har intima förbindelser med Sverige. Därför är det särskilt viktigt för . oss i vårt land att göra någonting, men jag tror också att Sverige har en röst som hörs litet klarare än andra. I samband med det som nu görs av Amnesty och av Kibira tycker jag att utrikesminister Ullsten och svenska regeringen haren stor chans att verkligen ryta till, om jag får uttrycka mig så vanvördigt. Finns det ingen möjlighet att redovisa vad som har gjorts från regeringens sida?
Herr talman! Vare sig det gäller enskilda personer, som i det här fallet, eller politiska händelser, som i den förra frågan, kan den svenska regeringen egentligen inte göra så mycket annat än verka för humanitetens och de mänskliga rättigheternas sak. Tyvärr kan vi inte, i och med att vi åtar oss att göra det, också åta oss att presentera ett resultat. Vi har ställt frågan om Gudina Tumsas situation. Vi har frågat medlemmarna av den etiopiska regeringen direkt om de vet ifall han lever eller inte. Men vi har inte fått några tillfredsställande svar, och därför kan jag bara svara på det svävande sätt som jag har gjort här i dag. Samtidigt innebär dock det sättet att svara att vi inte har godtagit de svar vi fått från etiopisk sida utan fortsätter efterforskningarna. Det hoppas jag skall vara ett besked som är tillfredsställande ur frågarens synpunkt.
Herr talman! Vad utrikesministern nu lägger till är på sätt och vis det jag efterlyste; det ger litet mera uppgifter om hur man arbetar. Jag vill inte vara någon officiell rådgivare åt regeringen, och jag hoppas att andra har sagt detsamma som jag säger nu, nämligen att just det intima sambandet mellan Sverige och Etiopien under mer än 100 år då det gäller mission och u-hjälpsarbete borde vara någonting som väger tungt. Jag tror också att man förstår ett sådant språk där ute. Jag hoppas att det i regeringens brev och skrivelser också talas om, vad vi känner och tänker på kyrkligt håll i Sverige. Jag har ställt frågan gång på gång, för jag inbillar mig trots allt att om saken debatteras i parlament i Europa —-i Norge, i Sverige och på andra håll — så har det sin betydelse. Och jag tror att framför allt den svenska regeringens ord, som jag tycker kan vara rätt tillspetsade, till slut skall vara droppen som urholkar stenen. Det är ju upprörande att det skall vara så här i ett land som Etiopien — som ändå var på väg att bli ett bättre land genom den utveckling som hade påbörjats med svenskt och annat bistånd - att det skulle falla i händerna på rövare av det här slaget. Jag beklagar alltså situationen, och jag är medveten om att det kanske för dagen är omöjligt för utrikesministern att säga mer.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig — under åberopande av att den finska lagstiftningen angående homosexualitet har tagits upp inför internationellt forum — vilken hållning Sverige kommer att inta vid bedömningen av den finska lagstiftningen rörande homosexualitet. Det finska s.k. uppmaningsförbudet i fråga om homosexualitet har anhängiggjorts i FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna. Kommitténs ledamöter tjänstgör i personlig egenskap, och f. ö. är f.n. ingen svensk medlem av denna kommitté. Mot denna bakgrund ankommer det inte på regeringen att ta ställning till ärendet. Regeringen har f. ö. erfarit att man i Finland överväger ett upphävande av ifrågavarande lagstiftning. Jag vill slutligen erinra om att den svenska regeringen och riksdagen undanröjt de flesta former av diskriminering av homosexuella. Självfallet accepterar vi inte inskränkningar av det slag Jörn Svensson berör i sin fråga.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Till en början vill jag säga att det ju inte är så att ”den svenska regeringen och riksdagen undanröjt de flesta former av diskriminering av homosexuella” här i landet. De har undanröjt ett flertal former av diskriminering på det rent legala planet. — Detta bara som en beskrivning av situationen. Finland är det enda nordiska land där det fortfarande finns kvar en grovt diskriminerande lagstiftning, som i praktiken gör det straffbart att över huvud taget tala om och diskutera homosexualitet öppet. Det är alltså detta som har anmälts inför internationellt forum. Nu hade jag mig naturligtvis bekant, när jag ställde frågan, att f. n. ingen svensk är medlem av det FN-organ där den här frågan skall tas upp. Men jag tycker inte för den sakens skull att det är riktigt att gå ifrån frågan på det sätt som utrikesministern gör, när han säger att den norske representanten sitter där enbart i personlig egenskap. I detta organ sitter ju ändå ingen som privatperson, eller för sina egna åsikters skull, utan var och en sitter där som representant för en statsmakt. Det är ju hela tiden statsmakter som samarbetar i de olika FN-organen. I detta sammanhang är det i praktiken aldrig på det sättet att man väljer två personer för en viss region, t.ex. en begränsad region som Norden. När det sitter en representant för någon av de nordiska länderna, så är det därför att mani viss mån har velat ge Norden en representation — även om detta är helt informellt och inofficiellt. Med tanke på det intima samarbete som ändå finns mellan de skandinaviska länderna, särskilt på vissa lagstiftningssektorer, är det helt naturligt att det inte kan vara ointressant för den norske representanten vilken ställning Sverige intar, vad Sverige önskar att FN-kommittén skall inta för position i det här fallet. Det bör väl ändå gå att på informell väg klargöra detta. Därför är min följdfråga: Avser utrikesministern och regeringen att genom någon direkt hänvändelse — till den norske representanten i organet i fråga, eller till den finska regeringen, eller på något annat sätt — klargöra sin mening i den här frågan?
Herr talman! Vi har inga sådana planer som Jörn Svensson efterlyser. Det är riktigt att de som sitter i FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna inte gör det som privatpersoner, utan att de reellt sett representerar vissa regeringar. Det är också riktigt att det f. n. i kommittén inte sitter någon svensk som vi kan ge något uppdrag. Viktigast för mig att framhålla i detta sammanhang är två saker. För det första ogillar jag lika djupt som Jörn Svensson den lagstiftning som det här är fråga om. För det andra är Finland ett demokratiskt land med en fri press och med fri opinionsbildning. Det är rimligen genom opinionsbildning i Finland, genom framstötar i den finska riksdagen, som den finska lagstiftningen skall ändras och inte genom tillrättavisanden från den svenska riksdagen.
Herr talman! Det låter naturligtvis säga sig i ”hormala” sammanhang, när det gäller vanliga delar av den legala och konstitutionella praxisen i ett annat nordiskt land. Men här är det fråga om en diskrimineringslagstiftning som det inte finns något motstycke till i de andra nordiska länderna, där Finland alltså utmärker sig internationellt på ett mindre smickrande sätt. Omsorgen om den nordiska saken borde då faktiskt mycket väl kunna motivera att man talar ur skägget visavi Finland utan att det uppfattas som en pekpinne. Det är en allmänt demokratisk renhållningsåtgärd. Utrikesministern säger att regeringen inte har några planer på att göra en sådan framställning. Jag tycker inte det vore ur vägen om den skaffade sig sådana planer. Det finns en speciell omständighet som kan motivera det, nämligen att Sveriges utrikesminister åtminstone f. n. inte är vem som helst i kretsen av utrikesministrar — han intar en bestämd position i Europarådet som jag förmodar att han uppfattar som hedersam. Utifrån en sådan position kan han inte vara alltför passiv när det gäller mänskliga frioch rättigheter. Jag vill alltså påstå att det är fullt motiverat att regeringen i någon form av informell framställning klargör var Sverige står, så att det inte föreligger några missförstånd på den punkten. Det är särdeles viktigt att den rörelse som har uppstått i Finland för avskaffande av uppmaningsförbudet får allt stöd den kan få.
Herr talman! Med hänsyn både till den ställning jag har och till respekten för de resp. nordiska ländernas nationella integritet gäller det att välja det rätta sättet när man vill tala ur skägget. Jag har valt det sätt som jag tycker är det enda rimliga — att tala om vad jag tycker i sak och att sedan hävda att det är genom den demokratiska processen i Finland som finska lagar skall ändras.
Postverket har i höst en kampanj som direkt riktar sig mot glesbygdshandeln. Med färgglada affischer uppmanar posten kunderna att handla på postorder. Glesbygdshandlarna anser i dag att var fjärde butik inte kommer att finnas kvar om fem år, vilket innebär ytterligare försämrad service. Postverkets affischering nu torde ytterligare bidra till dålig lönsamhet för glesbygdshandlarna. Anser statsrådet det tillfredsställande att postverket bedriver reklam i syfte att bredda den egna verksamheten och därigenom kan skapa svårigheter för den etablerade handeln i glesbygd?
Herr talman! Det är tillfredsställande att utrikesministern här i kammaren talar om sin inställning i sak. Men det hindrar inte att han också i annan form under hand delger den representant som i praktiken är Nordens stämma i FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna vad regeringens inställning faktiskt innebär och vilket ställningstagande vi förväntar oss av en skandinavisk representant i denna viktiga fråga.

Herr talman! Tore Nilsson har mot bakgrund av att postverket gör reklam för postorderköp frågat mig om jag anser det tillfredsställande att postverket genom reklam i syfte att bredda den egna verksamheten kan skapa svårigheter för den etablerade handeln i glesbygd. De fasta butikerna är av störst betydelse för glesbygdskonsumenternas varuförsörjning. Postverkets strävan är inte att utvidga sina servicefunktioner på ett sådant sätt att underlaget för glesbygdshandeln försämras. Verket har i olika sammanhang uttalat sig positivt till ett samarbete med glesbygdshandlarna i syfte att stödja dessa. Postorder och lantbrevbärning kompletterar servicen i avfolkningshotade glesbygder. Den reklamaffisch som Tore Nilsson syftar på ingår i postens normala affärsmässiga verksamhet för att sälja sina tjänster. Det ligger i sakens natur att konkurrerande distributionsformer kan påverkas. Jag tror dock inte att glesbygdshandeln påverkas i någon större utsträckning, eftersom de varor som postorderföretagen säljer kompletterar snarare än konkurrerar med glesbygdshandeln. Postverkets reklam för postorderköp är På intet sätt riktad mot glesbygdsföretagen. Undersökningar visar också att det är i storstädernas förorter som postorderhandeln har de största marknadsandelarna.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag är helt ense med Ulf Adelsohn då det gäller de första två delarna av svaret. Men det som sades sedan roar nästan. Jag kom att tänka på Martin Luthers uttalande: På tro och tro är det stor skillnad. Här sade Ulf Adelsohn: ”Jag tror dock inte att glesbygdshandeln påverkas i någon större utsträckning —--.” Jag har emellertid fått rapporter från köpmän som bor just vid porten till en stor fjällvärld i Västerbotten. Så säger exempelvis en fotograf att människorna på postorder köper dyra och fina artiklar som även han försöker hålla i lager för att ge denna ort service av detta slag. Många gånger befinns det att människorna sedan inte kan sköta de saker som de har köpt — de behöver hjälp och rådgivning. De kommer då till fotografen på orten men räknar inte med att behöva betala för denna hjälp. Hos andra köpmän än dem som handlar med specerier och kläder är uppfattningen den att det som gör det omöjligt att i många delar av Sverige ha specialbutiker är att folk köper från annat håll. Därtill kommer att människorna räknar med att om det finns någon i bygden som håller sig med en butik i ifrågavarande bransch, skall han vara beredd att rycka ut som något slags ambulans. Jag tror att postverket kan använda sin affischering på ett annat sätt. Affischerna kan sättas upp i Stockholm, Malmö och andra tätorter, där det inte föreligger någon risk för att den enda befintliga affären konkurreras ut. Det är fel psykologiskt att gå ut på detta sätt, och för min del vill jag närmast klandra en sådan här affischering. Jag är medveten om att det är helt omöjligt för kommunikationsministern att göra något uttalande om just detta fall, men jag hoppas att denna debatt skall bidra till att de på postverket som sköter informationen och reklamen kommer till besinning. Det finns ändå möjligheter att använda olika text till olika målgrupper. Det finns nog en rad områden som jag inte har nämnt —t.ex. den tekniska sidan — där glesbygdsföretagen far illa av att postorderfirmorna riktar sig just till glesbygdsbefolkningen. Jag tror också att denna reklam på många håll är en spik i likkistan för dem som på orten jobbar i berörd bransch.
Herr talman! Man brukar säga att hur man än vänder sig har man svansen bak. Det kan kanske ligga något i vad Tore Nilsson säger, men å andra sidan är frågan den: Skall man inte låta glesbygdsborna, som verkligen har svårt att få ett ordentligt varuutbud, få ta del av postorderfirmornas försäljning? De skulle i så fall få en sämre service än de storstadsbor här i Stockholm som verkligen har ett oerhört utbud och kanske bara tio minuters avstånd vid färd med tunnelbana. Jag kan i och för sig förstå att postorderförsäljningen kan ställa till bekymmer på ett och annat ställe, men jag tror samtidigt att vi skall se till den service glesbygdsborna bör ha och rimligen kan ställa krav på. Vi skall heller inte glömma att just postverket verkligen gör vad det kan för att samarbeta med glesbygdsbutikerna. Det hade jag själv skrivit i förra årets budgetproposition. Om detta innebär någon nackdel så ger samarbetet med posten så mycket större fördelar. Jag tror nog att glesbygdsborna trots allt vill behålla denna service. Om man kan finna någon mer, som Tore Nilsson säger, selektiv form för hur detta bör annonseras i glesbygd så är jag den förste att villigt emotta herr Nilssons egna förslag på den punkten och vidarebefordra dem till min gode vän postgeneralen.
Herr talman! Det som kommunikationsministern fortsättningsvis säger är mycket vettigt. Men jag kan försäkra Ulf Adelsohn att det till varje hem skickas kataloger och broschyrer och att kostnaden för dessa affischer skulle kunna inbesparas eftersom man inte någonstans är okunnig om att dessa firmor finns. När posten forslar paketen är fraktoch portoavgifterna ganska höga, och det fördyrar varorna. Man kunde i stället tänka sig en inskränkning i denna handel och låta dem som har varubilar ta med olika förnödenheter och varor i dessa. De kan i alla fall frakta varorna till mycket lägre transportkostnader, även om inte glesbygdens befolkning generellt får billigare varor genom detta. Men det finns givetvis också områden där det inte alls finns några affärer, där det är milslånga avstånd och där posten är det enda sättet att få hem vissa varor — det är sant. Men jag tror ändå att den selektiva metoden då det gäller att sätta upp reklam är något som postverket får tänka på i framtiden.
Herr talman! Som sagt: Får jag några förslag skall jag gärna vidarebefordra dem. Jag var tillsammans med just Ove Rainer i England för någon vecka sedan och fick veta att inte posten men väl ett antal andra distributionsfirmor har en övervägande majoritet av dessa postorderfirmors utsändning. Det vore nog rätt farligt om vi inte medgav vårt postverk att konkurrera på lika villkor, för det ordnar en service över hela landet. Om de här firmorna tog över skulle risken vara att de skummade grädden av ytan och ordnade detta i Stockholm, Göteborg, Malmö och tätorterna medan glesbygdsborna inte fick någon service alls. Vi skall som sagt gärna se om det går att annonsera på något annat sätt, det har jag ingenting emot, men vi måste låta vårt postverk konkurrera. Genom att det är effektivt och går mycket bra internationellt har vi en så bra postservice som den vi har.
Herr talman! Ett förtydligande: Det är ingen som av det jag har sagt nu eller skrivit i frågan tror att jag menar att postverket inte skall konkurrera. Vad frågan gäller är på vilket sätt man skall föra ut sin reklam.

Herr talman! Vi står, som alla vet, inför en historisk omröstning, eftersom det är första gången som den svenska riksdagen i den av grundlagen angivna ordningen röstar om en avgiven misstroendeförklaring mot en statsminister. Detta motiverar några ord. Vänsterpartiet kommunisterna har bekämpat de borgerliga regeringarna alltsedan deras tillkomst efter valet 1976. Skälet har varit deras reaktionära och mot folkflertalets intressen stridande politik. Om vi hade kunnat ta det första initiativet till en misstroendeförklaring, hade denna kommit tidigare. Skäl har inte saknats. Regeringsformens bestämmelse om att minst 35 ledamöter måste stå bakom ett sådant yrkande har uppskjutit omröstningen om misstroendeförklaring till i dag. Vi är mycket tillfredsställda med att den socialdemokratiska riksdagsgruppen nu ställt yrkande om misstroendeförklaring. Vpk-gruppen kommer givetvis att stödja det av socialdemokraterna ställda yrkandet, även om vi finner det anmärkningsvärt att detta yrkande och det av vpk ställda identiska yrkandet icke gemensamt underställs riksdagens prövning. Om oppositionen i riksdagen i ett läge skulle bestå av flera partier, vart och ett med mindre än 35 ledamöter, och partierna skulle vilja agera var för sig, kan ju ett läge tänkas där en misstroendeförklaring enligt nu tillämpade regler inte skulle vara möjlig. Frågan bör enligt vår mening prövas i lämpligt författningspolitiskt sammanhang. Herr talman! Det avgörande vid dagens omröstning är givetvis de allt starkare skäl som gjort misstroendeförklaringen till en politisk nödvändighet. I och för sig är det ju inte märkligt att en minoritet i riksdagen är kritisk mot den av majoriteten i regeringsställning förda politiken. Men minoritetsställning är i och för sig inte tillräckligt skäl för en misstroendeförklaring. I debatten har svikna vallöften och sviktande väljarunderlag anförts som motiveringar, varför en omröstning om misstroendeförklaring blivit nödvändig. Det avgörande skälet till att denna omröstning blivit ofrånkomlig är emellertid enligt vår mening följande: Regeringen Fälldin-Bohman-Ullsten har alltmera slagit in på en linje som innebär en klar och avgörande brytning med den samhällsutveckling som ägt rum i vårt land under de 40 åren från 1930-talets mitt och framåt. Detta framgår inte minst på sysselsättningspolitikens område. Det har visserligen funnits problem med stor arbetslöshet även under socialdemokratiska regeringar, men detta är första gången på många årtionden som en regering i Sverige medvetet styr mot större arbetslöshet som ett medel i den ekonomiska politiken. Men det handlar också om en brytning i ett djupare avseende. Arbetarrörelsens strävan har varit att skapa ett samhälle grundat på jämlikhet, solidaritet och gemensamma ansträngningar. Dit har vi inte nått, men målsättningen har funnits där. Den borgerliga regeringens mål är däremot det kyliga och kommersialiserade samhälle där alla jagar blott efter egen vinning och klassklyftorna växer. Där ligger den stora skillnaden, där ligger brytningen, där skiljer sig vägarna. För att stoppa den nuvarande utvecklingen och skapa underlag för en annan regering är nyval nödvändigt. Om regeringen Fälldin skulle stödjas av en majoritet i dagens omröstning, kommer vänsterpartiet kommunisterna självfallet att ännu mera energiskt fortsätta agitationen för detta krav.

För bifall till yrkande om misstroendeförklaring fordras enligt regeringsformen 12 kap. 4 § att mer än hälften av riksdagens ledamöter, dvs. minst 175 ledamöter, förenar sig därom. Jag får vidare erinra om att beslut som fordrar anslutning från särskilt flertal enligt föreskrift i riksdagsordningen 5 kap. 3 § alltid skall fattas genom omröstning.

Herr talman! Jag skall kort beröra två motioner från vpk som behandlas i föreliggande betänkande. Det är motionerna 1057 och 1058. Vad gäller motion 1057 om kommunfullmäktiges och landstings kungörelser om sammanträden finns det inte så mycket att tillägga utöver det som sägs i motionen. Vi har velat ta bort begreppet ortstidning, därför att man av och till kryper bakom den benämningen när sådana här frågor avgörs till de stora drakarnas förmån. För att få slutligt avgjort om en tidning är ortstidning eller inte måste man tydligen gå till regeringsrätten — eller numera kammarrätterna, som väl blir kommunal besvärsinstans. I betänkandet hänvisas till några sådana avgöranden. Ett är så gammalt som från 1931. Speciellt när det gäller landstingens kungörelser måste det vara svårt att avgöra om en tidning är en ortstidning eller inte, eftersom flera tidningar kan ha viss spridning inom ett landstingsområde. Här har dock marknadsekonomin rejält slagit igenom med en omfattande tidningsdöd som följd under många decennier. Nu finns det färre tidningar att välja bland än tidigare. Med hjälp av det senare konstruerade presstödet startas dock en och annan tidning — som kanske inte direkt kan betecknas som ortstidning, men som väl täcker in en viktig intressegrupp inom t.ex. ett landstingsområde eller en kommun. Jag upprepar ett avsnitt i motionen som jag tycker är väsentligt: ”Man kan inte välja tidningar med "spridning inom olika grupper” eller ”bringa tillkännagivandet till de flestas kännedom” genom att utesluta ett eller flera partiers eller andra intressegruppers tidningar med spridning på orten, med hänvisning till att lagtexten nämner ”ortstidning”. Om man vill nå den spridning av tillkännagivandet som åsyftas i kommunallagen ——— måste texten” — enligt vår uppfattning — ”ändras.” Eller är det så att man också fortsättningsvis skall tvingas till överklaganden och avgöranden i högre instanser för att få veta vilken tidning som är ortstidning i lagstiftarnas mening? Det kan inte vara rimligt. Då är det bättre att ta bort begreppet ortstidning. Då har man full frihet att välja organ för kungörelse om sammanträde. Inget överilat eller speciellt kostnadskrävande kommer att hända. Inga extrema små blad kommer att bli aktuella, eftersom det ändå krävs en tredjedel av fullmäktiges röster för att det skall kunna bli fråga om införande av tillkännagivande i annan tidning än vad som vanligtvis menas med ortstidning. Som jag ser det är det ganska ofarligt att gå med på den av oss föreslagna ändringen. Man skulle ändå göra det möjligt att uppfylla lagens föreskrift om att tillkännagivandet skall bringas till de flestas kännedom och om att man skall nå ut till olika grupper. Därför yrkar jag bifall till motionen 1057. Sedan går jag över till motionen 1058, som berör den kommunala kompetensen. Jag skall börja med att citera en tidningsartikel i Enköpings Posten den 29 september i år. Av en händelse kom jag att se artikeln på tåget hit till Stockholm. Jag är säker på att artikeln visar på sådant som förekommer överallt i vårt land. Så här lyder ett avsnitt av artikeln: ”Stödet till industrin liknar Ebberöds bank” är rubriken. Det handlar om en debatt i kommunstyrelsen. Sedan fortsätter tidningen: ”Visst ska vi slå vakt om sysselsättningen och ge näringslivet stöd. Men den verksamheten får inte ta sig vilka former som helst. Handläggningen av ärendet med iordningställandet av lokalerna i Industrihuset i Fjärdhundra för de nya hyresgästerna har likheter med Ebberöds bank — ——. Näringslivet har oblyga krav när de uppvaktar kommunerna och det kan vara svårt att stå emot. Men i detta fall finns inga proportioner mellan nedlagda kostnader och den hyra som avtalats ——--.” Detta ansåg en socialdemokrat i fullmäktige. Från centerhåll framhölls bl.a. följande: ”När vi förhandlade med Stockholmsföretaget var det under tidspress. Därför blev kostnadsberäkningarna för omändringsarbetena osäkra.” Man tyckte att man hade handlat rätt då man givit företaget möjlighet att snabbt komma till kommunen. Sådant här får man alltså hålla på med, dvs. stödja företag på olika sätt genom rena förlustaffärer. I den motion som nu behandlas har vi tagit upp liknande förhållanden. Man får alltså satsa kommunala pengar i verksamheter där alla inblandade redan från början vet hur det slutar, alltså med stora förluster för kommunen. Säkert går man ofta in i sådan här verksamhet utan att egentligen tro på den. Det rör sig om ett slags uppehållande verksamhet. Vill man däremot direkt satsa kommunala pengar på verksamhet som annars är förbehållen det s.k. näringslivet är det stopp. Man får tydligen bara satsa på direkt förlustbringande saker. Det går inte att satsa på projekt som ger stabil verksamhet utanför den s.k. kommunala kompetensen. Att köpa en fallfärdig korvfabrik för att, som det heter, trygga jobben i kommunen är tillåtet, även om man vet, att när man reser sig från kontraktsskrivandet, står både yrkesinspektion och hälsovårdsnämnd på trappan med sina berättigade krav när det gäller de anställda och verksamhetens gång. Att tillsammans med de anställda starta en korvfabrik med hjälp av kommunala pengar går däremot inte. Man får alltså bara ägna sig åt förlustbringande verksamhet. Något mera framtidsinriktat och mer produktivt får man inte göra. Vad skulle hända om nu riksdagen biföll vårt motionskrav på ett uttalande att innebörden i 4§ kommunallagen bör avse rätten att driva ordinär verksamhet? Det skulle rimligtvis inte innebära att en massa kommunala pengar satsades vilt på olika projekt, eftersom landets politiker nog är restriktiva i det avseendet. Men det skulle utan tvivel innebära möjligheter till mer framtidsinriktade satsningar på vissa andra mer produktiva och långsiktiga projekt än vad som i dag är tillåtet. Jag yrkar därför bifall till vår motion 1058.

Herr talman! Jag tror att Hans Petersson i Hallstahammar och jag kan vara överens åtminstone på en punkt, nämligen om att det är viktigt att kungörandet av kommunalfullmäktiges sammanträden sker på ett sådant sätt att så många som möjligt av kommunmedborgarna får kännedom om sammanträdet. Naturligtvis gäller motsvarande på landstingsområdet. Jag vill emellertid påpeka följande. Kommunallagen tar också hänsyn till det här önskemålet. Lagen slår vakt om minoritetens synpunkter och rätt, vilket tar sig uttryck i bestämmelsen om att en tredjedel av fullmäktiges ledamöter kan driva igenom beslut om annonsering även i andra tidningar än den som majoriteten har föreslagit. Samtidigt skall man observera vad som står i lagparagrafen. Det heter att man bör välja tidningar med vilkas hjälp tillkännagivandet bringas till de flestas kännedom. Den här lagparagrafen har varit i kraft ganska länge, och låt mig slå fast att den har fungerat väl. Den prövades nämligen när vi antog en ny kommunallag 1977, då vi prövade det mesta som gäller kommunernas befogenheter. Några ändringar gjordes inte, trots att förtecknet i den nya kommunallagen är att man så mycket som möjligt skall vidga kommunernas rättigheter. Två frågor uppstår emellertid här: Vad är ortstidningar? Och vad är ”de flestas kännedom”? Det rör sig här inte enbart om de stora drakarna, som Hans Petersson uttryckte sig. Det är inte bara de som hör hemma bland ortstidningarna. Tolkningen är att tidningen i fråga skall ha en spridning inom orten, och jag utgår från att denna spridning måste vara mätbar. Och det är mycket lätt att konstatera hur stor den är. Det kan man göra genom att läsa Tidningsstatistiks undersökningar, som görs varje år. Det kan man göra genom att ta del av rekommendationerna om kungörelseannonsering från nämnden för samhällsinformation. Där finns län för län och kommun för kommun förtecknat vilka tidningar som har en mätbar spridning — ända ner till 1 90. Och, herr talman, meningen är väl ändå inte att vi skall bedriva en kostnadskrävande annonsering i tidningar som har ett täckningstal under 190! Det skulle medföra stora kostnader om man, som vpk yrkar, skulle driva detta in absurdum. Jag menar att de nuvarande bestämmelserna är bra, och jag skulle faktiskt gärna ha sett att vpk hade kunnat exemplifiera med något fall, någon kommun, där den här bestämmelsens huvudtanke inte är uppfylld. När det sedan gäller den andra motionen som Hans Petersson tog upp, 1058, får jag bara helt enkelt hänvisa till att det pågår en utvärdering av de ganska snåriga bestämmelser som finns om vad en kommun får göra och inte göra. Jag ser dock inte framför mig en utveckling i den riktningen att kommunerna skall börja driva företag i någon vidare skala. Kommunalmän och kommunalkvinnor är vanligtvis ganska dåliga företagare. Även de som är företagare till yrket gör sina grova missar — det berättade Hans Petersson nyss. Jag tror inte att kommunalmännen — och det finns ju många f. d. kommunalmän i denna kammare — känner sig särskilt kompetenta att göra detta speciellt mycket bättre än det görs i dag. Men, som sagt, en utvärdering av var gränserna går för vad en kommun får göra är på gång, och jag tror, herr talman, att det räcker. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag vet inte vad herr Nordin menar med att fungera väl, om han ser till den strikt kommunalekonomiska frågan, dvs. hur många annonser han anser att man har råd att införa osv. Lagtexten säger att man skall välja spridning inom olika grupper och se till att informationen kommer till de flestas kännedom. Ser man på den texten får man börja fundera över vad ”de flestas” är. Det kanske är 70 eller 80 eller 90 96. Jag vet inte vad herr Nordin menar. Men man sprider definitivt inte information till olika grupper genom att välja en stor länstidning och en annan tidning, något som kommunerna ofta gör. Det finns andra grupper. Jag tänker inte bara på vårt parti. Det kan finnas andra grupper som har stort intresse för kommunal politik, som driver olika opinioner och som också borde få information om vad som skall avgöras vid fullmäktigesammanträdena. Det där var väl en liten förenkling av herr Nordin. När det gäller den andra frågan, som tas upp i motionen 1979/80:1058, är det uppenbart att en sådan utvärdering inte lär kunna ge så värst mycket, eftersom man i betänkandet säger att bestämmelserna är så snåriga att inte ens experter kan klara ut dem. Det är klart att man kan försöka göra en kartläggning ändå. Före ett beslut kanske man bör ha någon typ av utvärdering, men jag tycker att praktiken också är en utvärdering som man inte kan blunda för. Mot bakgrund av våra erfarenheter av kommunal hantering i sådana här frågor om stöd till industrier m.m. säger oss vårt sunda förnuft att det man håller på med i dag, vilket bekräftas i den här enskilda tidningsartikeln — som säkert kan hundrafaldigas i de olika kommunerna -— visar att det är Ebberöds Bank vi driver. Vi får alltså inte satsa på mera produktiva saker, på långsiktigt mer vettiga investeringar, därför att sådant skall det privata näringslivet syssla med. Allt som kan gå med litet vinst är näringslivets sak, men allt som går med förlust är kommunernas sak.
Herr talman! Jag ber Hans Petersson fundera litet grand över innebörden i 2 kap. 10 § kommunallagen. Den ger minoriteten en mycket stor rätt. En tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter kan alltså driva fram en annonsering. Men just genom att lagen ger minoriteten denna rätt måste man också se till att detta inte går till överdrift. En minoritet skall ju inte kunna köra över en majoritet när det gäller så pass väsentliga frågor som hur mycket pengar man skall lägga ut och hur långt man egentligen skall driva detta krav. Det måste ändå finnas vissa gränser. När man har kommit så långt att alla tidningar som har mer än 196 hushållstäckning har en annons om kommunala sammanträden, måste man väl ändå säga att lagens anda och inte bara dess bokstav har följts. Efter vad jag nu anfört tror jag att Hans Petersson, om han funderar litet närmare över detta, inser att nu gällande regler fungerar bra. Han har heller inte lyckats mobilisera något exempel som visar att lagparagrafen är felaktig och att alltså en ändring skulle vara motiverad.
Herr talman! Jag har inte Tidningsstatistik med mig, så att jag kan göra jämförelser mellan olika veckoblad och andra tidningar, som faktiskt förekommer av och till när det gäller kommunal annonsering. Men jag menar att minoritetsskyddet för en tredjedel av rösterna är fullt tillräckligt. Det är därför man kan ta bort begreppet ”ortstidning”, när det uppstår en situation där det finns en annan tidning som kan vara av intresse. Vi kan ju inte bara se till den exakta situationen här och just nu. Jag kan inte bemöta Hans Peterssons påstående om 1 96 hushållstäckning, för jag har inte de uppgifterna med mig här i kammaren. Men det kan ju uppkomma situationer — det startas ju en och annan tidning i olika län — där det kan bli fråga om annonsering, och då är det ganska dumt att ha den här ortstidningsregeln. Det vore bättre att endast ha minoritetsskyddet, dvs. att det räcker med en tredjedel av fullmäktiges röster för att annonsering skall införas i en tidning. Så mycket förtroende skall vi väl ha för fullmäktigeförsamlingarna att de kan få avgöra en sådan fråga. Annars blir resultatet att de får gå till högre instans för att få fastställt om en tidning är ortstidning eller inte — så som har skett några gånger enligt vad man kan se av betänkandet.
Herr talman! Risken finns att Hans Petersson blir bönhörd över hövan. Det kan tänkas att den här rätten för en tredjedel av fullmäktigeledamöterna driver fram att den kommunala kungörelseannonseringen avskaffas. Det kan tänkas att detta sker i det läge då man äntligen fått ordning på bestämmelserna om den statliga kungörelseannonseringen. Det har diskuterats av och till under hela 1970-talet, och nu är det väl inte längre bort än att det kan siktas en bestämmelse som reglerar vilket täckningstal som krävs för att staten skall publicera sina annonser i tidningsalstren i fråga. Det kan mycket väl, Hans Petersson, tänkas att kommunerna, när den här statliga bestämmelsen varit i kraft några år, säger sig: Det här är en utmärkt bestämmelse, den använder vi också för den kommunala annonseringen. Men där talar man inte om det procenttal som jag nämnde, nämligen 1 96, utan där talar man om 5 96 i hushållstäckning, och det kravet skulle nog diskriminera en hel dei av de tidningar som i dag har den kommunala annonseringen.
Herr talman! Det skulle göra situationen ännu värre när det gäller att nå ut till olika grupper. Om man skulle dra en sådan gräns ännu högre upp, kanske det skulle gå som det gjorde i Örebro län, där socialdemokrater och kommunister kom överens om en viss annonsering. Men de borgerliga partierna rusade till länsstyrelsen och fick beslutet upphävt därför att de inte tyckte att det var lämpligt. — Det är också ett sätt att förankra demokratin och föra ut informationen.
Herr talman! Kunde vi inte, Hans Petersson, avrunda den här debatten med att förena oss i en önskan om att slå vakt om nuvarande bestämmelser?

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 3 har utskottets socialdemokratiska ledamöter fogat en reservation, där vi yrkar bifall till förslaget i motion 1979/80:1104 om inriktningen av och målet för taxeringsrevisionen. Som vi framhåller i vår motion var avsikten med den nya taxeringsorganisationen, det s.k. RS-projektet, att effektivisera taxeringsnämndernas verksamhet. Om så blivit fallet är det ännu för tidigt att yttra sig om, eftersom omorganisationen är i sitt inledningsskede och endast kunnat prövas vid taxeringsarbetet 1979 och innevarande taxeringsår. Från reservanternas sida vill vi rikta uppmärksamheten på den framtida utvecklingen inom taxeringsorganisationen. Vi menar att kontrollarbetet i den nya organisationen ej får bli sådant att mer ingående revisionskontroller kommer i andra hand. Av nu tillgängliga siffror kan man konstatera att en svensk företagare inte behöver räkna med en verklig revisionskontroll mer än ungefär vart sextionde år eller mindre än en gång under sitt yrkesverksamma liv. Skattefusket måste enligt vår mening i första hand bekämpas med ökade kontrollinsatser från samhällets sida. Kontrollen av bokföringspliktiga måste därvid prioriteras, och revisioner i verklig mening — dvs. mer fullständiga genomgångar av bokföring, korrespondens och liknande handlingar — måste helt enkelt bli avsevärt flera. All erfarenhet talar nämligen för att den s.k. upptäcktsrisken är en mycket viktig faktor när det gäller att avhålla människor från att begå skattebrott. Internationellt sett är antalet revisioner i vårt land uppseendeväckande lågt. Det är mot denna bakgrund som vårt förslag om inriktningen av och målet för taxeringsrevisionen skall ses. Vår slutsats blir att beskattningsmyndigheternas verksamhet bör inriktas på ett ökat antal revisioner och då främst egentliga taxeringsrevisioner. En utgångspunkt bör vara att företagare och andra grupper med bokföringspliktig verksamhet i framtiden har att räkna med sådan kontroll åtminstone vart tionde år. Det är ett ganska blygsamt krav om man jämför med förhållandena i andra högindustrialiserade länder, där en betydligt högre revisionsfrekvens är ett faktum. Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag har i motionen 1106 yrkat att sista inlämningsdagen för självdeklarationer ändras från den 15 februari till den 1 mars och för rörelseidkare från den 31 mars till den 15 april. Motiveringen är följande. Många av de kontrolluppgifter som kompletterar det bokföringsmässiga grundunderlaget för deklarationens upprättande kommer ofta deklaranten till handa först vid månadsskiftet januari-februari. Deklarationsblanketter och anvisningar har under flera år inte varit klara för utdelning förrän i senare delen av januari, och i år kom det att dröja till omkring den 1 februari. Detta ger en betydande osäkerhet för den enskilde deklaranten ända fram till de sista dagarna före avlämnandet, då allt skall vara klart. De flesta löntagare och pensionärer har på så sätt oftast mindre än 14 dagar på sig för att få deklarationen upprättad och avlämnad. Många känner betydande osäkerhet, även om det rör sig om relativt enkla deklarationer. Därför anlitas ofta någon sakkunnig medhjälpare för deklarationens upprättande. Då medför denna snäva tidsram betydande svårigheter, eftersom tillgången på den personliga deklarationsservicen är ganska begränsad. Rörelseidkare som redan nu får vänta med deklarationsavlämnandet till den 31 mars har svårigheter att klara detta datum. Denna grupp får i betydande utsträckning dispens att avlämna deklarationen senare. Därför vore det mera rationellt att inlämningsdatum redan från början senarelades. fr.o.m. taxeringsåret 1979 har taxeringsnämndernas arbetstid förlängts från den 1 juli till den 1 november, då samtliga deklarationer skall vara färdigbehandlade och avlämnade för registrering. Detta innebär att det numera också är praktiskt möjligt att i viss utsträckning senarelägga deklarationernas inlämningsdatum utan att taxeringsarbetet därför nämnvärt försvåras. Taxeringsnämnderna har alltså fått ytterligare fyra månader på sig för granskningen, och då vore det rimligt att deklaranten fick två veckor till på sig. Men det tycker inte utskottet. I en ganska kortfattad motivering säger man: ”Utskottet har vid sin prövning av motsvarande fråga tidigare år konstaterat att syftet med det framställda yrkandet kan tillgodoses genom att anstånd medges i det enskilda fallet, om kravet på en förlängd deklarationstid stöder sig på beaktansvärda skäl. Utskottet är inte heller nu berett att tillstyrka en allmän förlängning av deklarationstiden och avstyrker således motion 1979/80:1106.” Vad är det då utskottet säger med detta? Jo, att så fort man har skäl därtill skall man begära anstånd. Vi vet att många gör det, framför allt rörelseidkare, vilkas ansökningar också behandlas ganska generöst. Men samtidigt är det ju så för den vanlige deklaranten som föresätter sig att deklarationen skall bli klar till den 15 februari, att en del uppgifter och blanketter som är nödvändiga kommer alltför sent. Varje år får vi här i riksdagen frågor som gäller om man kan förlänga fristen, om man kan förändra rutiner och blanketter, vad som händer om en person kommer någon dag för sent med sin deklaration, osv. Under sådana förhållanden vore det rimligt att man kunde förlänga den tid inom vilken vanliga deklarationer skall inlämnas, att man inte hade den nuvarande snäva tidsmarginalen på ca två veckor utan i stället den föreslagna på ungefär en månad, eftersom den sista januari oftast är slutdatum för olika uppgifter som behövs till deklarationens underlag. Man frågar sig onekligen: Det kan väl ändå inte vara så, när det gäller ställningstagandet från skatteutskottets sida, att det endast rör sig om allmän ovilja? Jag vill verkligen inte tro det. Men då krävs en saklig motivering från skatteutskottet, och en sådan saknas tyvärr i det föreliggande betänkandet. Därför, herr talman, vill jag ställa följande fråga till skatteutskottets representant: Vad är det som sakligt sett omöjliggör denna generella förlängning av tiden för deklarations avlämnande med två veckor?

Herr talman! Först några ord till Esse Petersson. Han ställde en direkt fråga till mig i egenskap av representant för skatteutskottet. Förvisso beror det inte på någon allmän ovilja att utskottet har avstyrkt motionen, utan jag tycker att vi har fullt logiska skäl. Som Esse Petersson själv angav har vi förlängt taxeringsperioden från den 30 juni till den 30 november. Skulle man nu nagga taxeringsperioden i kanten genom att ta bort 14 dagar i ena änden, så skulle det bli en mindre effektiv taxering. Vi är alla ense om att taxeringen bör vara så noggrann som möjligt. Man kan få uppskov med deklarationens avlämnande, och den perioden hart.o.m. förlängts för rörelseidkare ända fram till den 15 juni. Med tanke därpå finns det ingen anledning att generellt förlänga perioden. Nu kommer taxeringsnämnderna att kunna börja sitt arbete med deklarationerna från de deklaranter som inte har begärt uppskov. Där vinner man 14 dagar, vilket jag tycker är ett fullt logiskt skäl. Det är alltså inte på något vis fråga om ovilja från skatteutskottets sida. Jag kan tillägga att under riksmötet 1977/78 behandlades en liknande motion med samma resultat. Så några ord till Olle Westberg i Hofors. Vi är naturligtvis alla överens om att skattefusk i alla former bör beivras med kraft. I den socialdemokratiska partimotionen från i vintras, nr 1104, talas det också allmänt om att behovet av kontrollåtgärder gäller alla olika skattekällor. Därefter koncentrerar sig emellertid motionärerna på skattefusket inom näringslivet. Motionen liksom reservationen utmynnar, som Olle Westberg nyss redogjort för, i kravet att antalet taxeringsrevisioner på inkomstbeskattningens område skall öka från 10 000 till 40 000 årligen — alltså en fyrdubbling. Detta krav, herr talman, är självfallet behjärtansvärt, och åtgärden skulle kanske t.o.m. bli självfinan sierande. Man kan gärna instämma i motionens syfte. fr.o.m. 1979 års taxering har vi som bekant en helt ny taxeringsorganisation med avsevärt ökade personalresurser — mer än 1 100 nya tjänster. Man har också på ett mera ändamålsenligt sätt dragit nytta av ADB-systemet. Beträffande rörelseidkare är målsättningen just 40 000 s.k. taxeringsrevisioner årligen. Att skatteutskottets majoritet yrkat avslag på motionskravet, trots det vällovliga syftet, beror på att det inom riksskatteverket pågår en utvärdering av vad man hittills kunnat utröna av den nya skatteadministrationen. En redogörelse härför väntas inom kort. Mot den bakgrunden finns det knappast skäl att bifalla motionen — dess syfte är praktiskt taget tillgodosett. Därför yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 3
Herr talman! Vad vi vänder oss mot är den tendens som man kan notera i och med införandet av den nya organisationen i taxeringsarbetet. De siffror som finns tillgängliga visar att det under tiden 1974-1978 genomsnittligt förekom ca 7 000 s.k. offensiva revisioner årligen, dvs. sådana revisioner där bokföringsmaterialet m.m. grundligt gås igenom. 1978 förekom emellertid endast 4 000 sådana offensiva revisioner. För 1979 redovisas i dag i Svenska Dagbladet att antalet offensiva revisioner var nere i 3 800. Det är denna nedåtgående tendens vi vänder oss mot. Vi vill ge uttryck för en viljeinriktning och tala om för såväl riksskatteverket som regeringen att den här utvecklingen inte får fortsätta — den måste snabbt vändas. I Svenska Dagbladet redovisas siffror från olika län, och jag kan återge en del av dem. I Kalmar län t.ex. har man granskat jordbrukets handel med kreatur, bär och rotfrukter. Det gav mycket av skattepengar, 12 milj.kr. i inkomstskatt och 1,6 milj.kr. i mervärdeskatt. Revisionsdirektör Birger Engstrand anser att om han hade haft fler tjänstemän till sin hjälp skulle summan ha stigit ordentligt. Det är det vi menar: Att satsa på de offensiva revisionerna ger mycket pengar. Vi vill inte kritisera den nuvarande organisationen, men den får inte resultera i att man tar resurser från de mer ingående taxeringsrevisionerna och ägnar dem åt annat arbete i den nya organisationen. Om man gör det har man kommit fel, och då har inte den nya organisationen blivit sådan som vi menar att vi vill ha den.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Knut Wachtmeister säger att det inte är någon allmän ovilja som gör att skatteutskottet saknar motivering i betänkandet. Men när Knut Wachtmeister säger att det är logiska skäl som ligger bakom, kan jag bara konstatera att de logiska skälen inte återfinns i betänkandet. Nu har de i stället framförts i herr Wachtmeisters anförande och angetts vara två: dels att rörelseidkare kan få dispens fram till den 15 juni, dels att en förlängning av deklarationstiden med 14 dagar för vanliga deklaranter menligt skulle inverka på den effektiva granskningen. Jag tycker att det här är att ta i litet för hårt. Man har ju förlängt granskningstiden för taxeringsnämnderna med 16 veckor. Då är det självklart, tycker jag, att den som skall upprätta deklarationen, den vanlige löntagaren eller den vanlige pensionären, utöver nuvarande två veckor skall få ytterligare två veckor på sig, dvs. totalt en månad. Det är den tid som här behövs för att den enskilde skall kunna göra ett väl planerat arbete och få den hjälp som han eller hon kan önska och behöva vid deklarationens upprättande. Det finns därför anledning för skatteutskottet att framdeles tänka om och komma fram till att den förlängning av tiden för taxeringsarbetet som genomförts visserligen var motiverad men att det också behövs längre tid för den enskilde deklaranten att upprätta sin deklaration enligt de anvisningar som han eller hon har att följa. Det finns också skäl att tillse att erforderliga handlingar och blanketter är deklaranterna till handa i tid, så att det inte varje år skall förekomma diskussioner om att myndigheterna är en eller annan vecka för sent ute och att det är deklaranterna som får sitta emellan. Det borde vara byråkraterna som fick sitta emellan. Det borde också Knut Wachtmeister kunna erkänna.
Herr talman! För att den som till äventyrs lyssnar till den här debatten, som läser referaten eller riksdagens protokoll inte skall få den felaktiga uppfattningen att problemen med skatteundandragande enbart gäller näringsidkarna vill jag konstatera att de kanske största problemen är de s.k. svartjobben. De har fått en mycket oroande omfattning. Senast i dagens tidningar kan vi läsa att det är belopp på inte mindre än 30 miljarder kronor årligen som undandras. Tidigare har vi i dagspressen kunnat läsa att bortåt en miljon svenskar årligen gör någon form av svartjobb. Problemen är alltså utomordentligt stora på alla områden. Till Olle Westberg vill jag säga att skall man nå upp till 40 000 revisioner årligen, vilket såväl utredningen som Olle Westberg och jag anser önskvärt, så fordras det en omfattande utbildning. Att göra revisioner är ett kvalificerat jobb, och det går inte att i hast utbilda så många personer som det skulle kräva. Därför får man skynda långsamt. Avslutningsvis vill jag påpeka att det redan har vidtagits så många åtgärder att man kan säga: Vad göras skall är allaredan gjort.
Herr talman! Vi är medvetna om att man inte omedelbart kan genomföra vårt förslag. Det har vi inte heller yrkat. Däremot har vi sagt att det här bör vara målet för taxeringskontrollen i framtiden. Men skatteutskottet vill inte ens ställa upp på att ange detta som en viljeinriktning för framtiden utan avstyrker motionen!

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1980/81:4 över motionen 1077 från förra riksmötet, om utvärdering av reklamskatten, är ett enhälligt avstyrkande. Knut Wachtmeister, Ingegerd Troedsson, Ewy Möller och jag själv har dock fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Vi har gjort det därför att vi i princip delar de åsikter som förfäktas i motionen, nämligen att annonsskatten är en ologisk pålaga och att reklamskatten på trycksaker är krånglig att administrera, framför allt för de mindre företagen i tryckeribranschen. När det gäller reklamskatten för trycksaker erkänns i utskottsbetänkandet det skatteadministrativa krångel som motionärerna redovisat, men man tröstar sig med att tryckerierna efter hand fått ökad erfarenhet om gällande bestämmelsers tillämpning. Vi är inte lika övertygade om att allt blir bra allteftersom erfarenhet vinns. På sikt menar vi att man inte kan undgå att göra en utvärdering av den lagstiftning som nu varit i kraft sedan 1972 och orsakat åtskillig irritation. När det gäller annonsskatten menar vi att administrationen av den inte vållar några problem. Men att det föreligger en konflikt mellan å ena sidan samhällets stöd till pressen och å andra sidan skattebelastningen av annonserna är uppenbart. Vi har i vårt yttrande tagit avstånd från uttalandet i betänkandet att annonsskatten skall lämna ett bidrag till presstödet och medverka, som det sägs, till något slags ”rimlig omfördelning av annonsinkomsterna”. Det som gjort att vi nöjt oss med ett särskilt uttalande och inte avgett reservation är att vi helt delar övriga utskottsledamöters uppfattning, att den statsfinansiella situationen är sådan att man i nuläget inte bör inleda någon i frestelse att minska på statens inkomster ens av denna punktskatt. Därför kan jag trots det särskilda yttrandet med gott samvete yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är alldeles givet att det står riksdagen fritt att besluta om att ompröva och utvärdera tidigare riksdagsbeslut, men som jag har förstått andemeningen i det särskilda yttrandet syftar det inte bara till att man skall utvärdera och om möjligt få fram förbättrade och förenklade materiella regler för annonsoch reklamskatten. Jag har misstanken om att syftet är att få bort annonsoch reklamskatten. Därmed skulle samhället gå miste om inkomster på 220 milj.kr. och väl det. Vi har nyligen — på den borgerliga regeringens förslag — beslutat om ökade punktskatter, och förra veckan fick vi ett förslag om ett s.k. sparpaket som skall minska samhällets utgifter med något över 6 miljarder. Med tanke på detta har jag svårt att förstå varför utvärderingen i sig skall syfta till att minska samhällets inkomster. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I det betänkande från skatteutskottet som vi nu behandlar besvaras motionen 1979/80:1088 om åtgärder mot engångsförpackningar. Motionärer är tre ledamöter från vpk, med mitt namn först. I motionen yrkar vi på så hög skatt eller miljöavgift på engångsförpackningar att ingen marknadsföring kommer till stånd, i det fall dessa förpackningar utan olägenhet för konsumenterna kan ersättas med pantbelagda returförpackningar. I motionen tas alla engångsförpackningar upp, men i utskottsbetänkandet behandlas motionen i vad gäller dryckesförpackningar. Som stöd för motionskravet åberopas resursoch miljöskäl. Vi har ansett i motionen — och anser fortfarande — att förpackningsindustrin måste underkastas en planering från samhällets sida som utifrån vad som är fördelaktigast från resurs-, miljö-, konsumentoch samhällsekonomisk synpunkt gör en sammanvägning av hur förpackningen av konsumtionsvaror bör bedrivas. Den planeringen måste få leda till att förpackningsindustrins vinstintresse får vika för samhällsintresset. Den måste få leda till att engångsförpackningar i möjligaste mån får vika för returförpackningar. Den måste få leda till att miljöskadliga material får vika för mera miljövänliga. Styrande måste självklart också möjligheterna till materialoch energibesparingar vara i detta sammanhang. Skatteutskottet yrkar avslag på motionskravet, varför det i vanliga fall vore motiverat att yrka bifall till motionen och begära votering. Nu skall jag inte göra det, och jag har också valt att inte hålla någon mera utförlig plädering för motionen. Jag har bestämt mig för detta därför att motionens syfte väsentligen blivit tillgodosett, även om utskottet valt att låta motionen direkt avstyrkas. Som framgår av utskottets redogörelse för hithörande frågors tidigare behandling, så har liknande frågeställningar behandlats i näringsutskottets betänkande nr 45 och jordbruksutskottets betänkande nr 40 från föregående riksmöte. I de två betänkandena behandlades dels övergång till aluminiumburkar för drycker, dels avfallshantering. Vid riksdagens behandling av betänkandena utmynnade besluten i skrivelser till regeringen med krav på åtgärder som går i den riktning som krävs i den nu aktuella motionen 1088. Regeringen har med anledning av dessa riksdagens beslut tillsatt en särskild utredare för att pröva återvinningsfrågorna. De väsentliga riktlinjerna i uppdraget från regeringen till utredaren anges i nu förevarande betänkande från skatteutskottet. Det sägs i direktiven att utredaren skyndsamt skall komma med förslag mot bakgrund av de förhållanden som råder i fråga om dryckesförpackningar. Herr talman! Jag skulle ha kunnat hålla ett engagerat anförande om det angelägna i de frågor som ligger kring vårt motionsyrkande men nöjer mig för dagen med att konstatera att frågan fallit framåt. Och vi motionärer får säkert anledning att återkomma, om den pågående utredningen inte leder till att våra krav kommer att tillgodoses inom en snar framtid. Därför har jag inte just nu något yrkande.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets socialdemokratiska ledamöter har funnit anledning att till det nu föreliggande betänkandet foga ett särskilt yttrande.
Herr talman! Vi har vid upprepade tillfällen understrukit hur utomordentligt angeläget det är att den offentliga vården tillförs tillgängliga läkarresurser.
Vi har vid upprepade tillfällen understrukit hur utomordentligt angeläget det är att den offentliga vården prioriteras för att vi skall kunna garantera alla medborgare oavsett bostadsort tillgång till en god hälsooch sjukvård.
Den offentliga vården har också prioriterats för att vi skall kunna garantera alla medborgare i landet — oavsett bostadsort — tillgång till en god hälsooch sjukvård.
1977 genomdrev den borgerliga regeringen, trots våra protester, ett beslut att systemet med individuell taxebindning skulle utvidgas under åren 1978-1979.
Vi motsatte oss, som jag sade tidigare, att systemet med en individuell taxebindning skulle utvidgas under åren 1978-1979. Vi har vänt oss emot ett system med generösare taxebestämmelser som skulle kunna konkurrera med den offentliga vården om läkarna.
Vi ansåg det i högsta grad omotiverat att ha ett system med generösare taxebestämmelser som konkurrerar med den offentliga vården om läkarna. Vi fann förslaget om en 20-procentig höjning av taxenivån närmast utmanande mot bakgrund av de många vakanta läkartjänsterna i landstingens öppna sjukvård. Landsting efter landsting motsatte sig också detta försök till en ökad privatisering av sjukvården. Det visade sig att denna privatiseringsaktion inte heller blev särskilt attraktiv för läkarna. Sjukvårdshuvudmännens inställning till och reaktion på åtgärden kan bäst avläsas i att endast ett fåtal etableringar kom till stånd — en av dessa etableringar f.ö. frampressad i form av ett besvärsärende. Den här borgerliga regeringen har emellertid inte låtit sig nöjas med de erfarenheter som det förra försöket gav. Sjukvårdsministern har nu meddelat att en arbetsgrupp tillsatts inom socialdepartementet för att analysera frågor om nyrekrytering av privatpraktiserande läkare. Vad arbetsgruppen hade för uppgift kunde man läsa om i den proposition riksdagen behandlade under riksmötet i våras och som handlade om kontinuitet inom hälsooch sjukvården. Det var propositionen 1979/80:116. Där sägs inte ett ord om att avsikten är att föreslå några förmånligare taxebestämmelser för att locka läkare över till den privata vårdsidan. Man blir emellertid minst sagt förvånad när man sedan tar del av ett pressmeddelande som sjukvårdsministern lät distribuera i början av denna månad och i vilket det refereras till 1977 års rikdagsbeslut om individuell taxebindning vid nyetableringar under åren 1978-1979 och om utfallet av beslutet. Denna oklarhet kvarstår i hög grad efter förra veckans allmänpolitiska debatt i kammaren. Jag fann det då motiverat att söka få klarlagt huruvida arbetsgruppens uppgift också var att ge sig in på frågan om förmånligare taxebestämmelser. Sjukvårdsministerns svar gav ingen klarhet på denna viktiga punkt. Herr talman! Mot denna bakgrund har motivet för vårt särskilda yttrande sannerligen ytterligare stärkts. Vi har särskild anledning understryka att vi vidhåller vår grundinställning till dessa frågor och att vi utgår från att arbetsgruppen inte har till uppgift att föreslå förmånligare taxebestämmelser som ett medel för nyrekrytering av privatpraktiserande läkare.

Herr talman! Jag skall bara säga några ord om motionen 1163 som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 1. Motionens syfte är att snabbare få en tandläkartjänst besatt när någon befattningshavare drabbas av akut sjukdom. Vi motionärer har krävt att dessa ärenden skall handläggas av de lokala försäkringskassorna i stället för som nu av riksförsäkringsverket. Det är ett litet bidrag till avbyråkratiseringen. Nu är riksförsäkringsverket i sitt remissvar till utskottet negativt till detta, och av förklarliga skäl — alla vill slå vakt om sina domäner. Men Försäkringskasseförbundet är positivt, och det är självklart att man måste ta hänsyn till den bedömning som de lokala försäkringskassorna har när man skall göra ställningstaganden vid tillståndsgivningen. Utskottet är av samma uppfattning som Försäkringskasseförbundet, och det tycker vi motionärer är bra. Vi har också förståelse för att utskottet inte gör ett klart ställningstagande när det, som i detta fall, sitter en utredning som väntas bli klar med sitt slutbetänkande nästa år. Jag vill ställa en kort fråga till utskottets talesman: Varför föreslår inte utskottet riksdagen att översända motionen till utredningen för kännedom och för eventuella åtgärder?

Herr talman! Frågan om avvägningen mellan offentlig och enskild sjukvård resp. tandvård är som vi alla vet kontroversiell. Det kan tyckas märkligt att socialförsäkringsutskottet har lyckats framlägga ett enhälligt betänkande. Enigheten grumlas bara av ett särskilt yttrande och av ett anförande här av en motionär. Det är, som de flesta förstår vid läsningen, en enighet på väsentligen formella grunder och inte så mycket i sak. Det är helt enkelt inte rätta tidpunkten att ta upp och försöka lösa denna stora och som jag redan sagt starkt kontroversiella fråga. Det råkar bl.a. vara så att hälsooch sjukvårdsutredningen nyligen har remissbehandlats. Den proposition som förmodligen skall följa förbereds som bäst i regeringskansliet. 1978 års tandvårdsutredning har ungefär ett halvt år kvar på sitt arbete, varefter resultatet härav skall remissbehandlas och i vanlig ordning presenteras för riksdagen. Dessutom har, som utskottets ordförande nämnde, regeringen tillsatt en särskild arbetsgrupp för att se över de här frågorna. I det läget var vi överens om att det inte fanns anledning till något initiativ från vare sig utskottets eller riksdagens sida just nu. Det är om detta utskottet är enigt. Däremot har det naturligtvis inte plötsligt uppstått någon ny enighet i själva sakfrågan. Det finns, herr talman, ett par nästan likalydande ord som ger vid handen vad frågan fortfarande gäller. I utskottets skrivning står det nämligen att utskottet vid skilda tillfällen har starkt understrukit angelägenheten av att den offentliga vårdsektorn tillförts tillräckliga läkaroch tandläkarresurser. Sedan följer en betraktelse över att utskottet också har klart för sig att den privata vårdsektorn är viktig och angelägen. Man talar om ”tillräckliga” läkaroch tandläkarresurser. I de socialdemokratiska ledamöternas särskilda yttrande står det: ”Utskottets socialdemokratiska ledamöter har vid upprepade tillfällen understrukit hur utomordentligt angeläget det är att den offentliga vården tillförs tillgängliga” — tillräckliga eller tillgängliga, det är skillnaden — ”läkarresurser.” Det finns en djup skillnad mellan de två orden. ”Tillräckliga” visar att utskottsmajoriteten och hittills också riksdagsmajoriteten har varit beredda att ta ansvaret för att den offentliga sektorn inom vården, som är dominerande och utomordentligt viktig, skall förses med de resurser den behöver så långt det är möjligt. Men socialdemokraterna säger att denna sektor skall ha ”tillgängliga” resurser, dvs. alla eller i varje fall alla nytillkommande resurser. Däri ligger skillnaden. Från utskottsmajoritetens sida däremot vill vi upprätthålla båda sektorerna — båda är alltså viktiga. Det är således alldeles uppenbart att tanken bakom socialdemokraternas särskilda yttrande nu som tidigare är att den enskilda sektorn inom vården skall — i varje fall så sakteliga — försvinna av brist på nya resurser. Alla förstår att så länge denna grundläggande skillnad i betraktelsesätt finns kvar är enigheten formell och tidsbetonad. Den beror alltså på att vi väntar på ytterligare beslutsunderlag som ligger så nära i framtiden att det inte funnits någon anledning att ta särskilda initiativ just nu åt någotdera hållet. Det gäller naturligtvis också i särskilt hög grad, som framgick även av Wiggo Komstedts anförande, just avsnittet om den administrativa proceduren när det gäller att få ersättare för sjuka tandläkare. Även på den punkten har vi hänvisat till att det kommer ett nytt beslutsunderlag inom ett halvår, varför det inte funnits anledning att göra något särskilt nu. Ingen vet ännu vad 1978 års tandvårdsutredning till sist kommer att föreslå över hela sitt utredningsfält. Mycket talar i varje fall för att det, hur förslaget i sin helhet än kan komma att se ut, inte är särskilt sannolikt att etableringskontrollen kommer att bli kvar i sin nuvarande utformning. Så pass mycket tror jag nog att jag vågar säga. Det är omöjligt att tänka sig att de förändringar i övrigt som är nödvändiga skulle möjliggöra ett bibehållande av just de nuvarande reglerna för etableringskontroll. Därför har vi funnit att det inte finns stor anledning att riva i det nu. Det begärde inte heller Wiggo Komstedt, men han ställde en direkt fråga till mig: Hur kommer det sig då att utskottet inte har valt att sända över motionen till utredningen för kännedom? Svaret är mycket enkelt. Utredningen känner till förhållandet och behöver ingen ytterligare kännedom. Man skulle t.o.m. kunna hänvisa till en personalunion, för personligen tillhör jag såväl socialförsäkringsutskottet som 1978 års tandvårdsutredning och råkar därför veta, att frågan skall behandlas i utredningen. Därför blev det inte aktuellt att vidta ytterligare åtgärder. Enligt utredningens direktiv skall de här frågorna undersökas, och jag vågar försäkra Wiggo Komstedt att spörsmålet kommer att behandlas av utredningen. Det saknas inte kännedom om att problemet existerar. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som herr Carlshamre säger, att de här frågorna i hög grad är kontroversiella, och det är också riktigt att vi säkerligen senare kommer att få tillfälle att debattera dem i annat sammanhang. Vi har emellertid anledning att starkt understryka att det pågår en privatiseringsaktion, att regeringens mål uppenbart är att i olika avseenden vidga den privata sektorn här i landet. Då kommer man in på väsentligheter. Senast i den allmänpolitiska debatten hade jag anledning att markera vad som nu pågår och vad vi har att frukta. Man skall komma ihåg vad det är fråga om. Vi har ställt den öppna sjukvården i centrum för aktivitet, utveckling och utbyggnad. Alltjämt står här i landet 350-400 läkarstolar tomma i nya vårdcentraler och i läkarstationer. Av den anledningen finner vi det orimligt att starta aktioner för att stimulera läkare att helt enkelt gå över till den privata vårdsektorn. Jag har, herr talman, tidigare redogjort för vår syn när det gäller principerna. Anledningen till att vi skrev det särskilda yttrandet var det märkliga pressmeddelande som sjukvårdsministern distribuerade i början av månaden. Jag fick inget klarläggande svar när jag frågade sjukvårdsministern, men jag skall inte nu närmare gå in på den saken, eftersom hon inte är närvarande i kammaren. Men man har anledning frukta att avsikten är att genom generösare taxebestämmelser stimulera läkare att gå över till den privata vårdsidan. Eftersom man misslyckades ganska kapitalt 1978/79 med den aktion man då gjorde, kan man fråga sig: Hur mycket högre taxeersättning skall det bli nästa gång för att locka läkare över till den privata vårdsidan? Herr Carlshamre kan kanske redan i dag ge oss ett ungefärligt besked på den punkten.
Herr talman! Jag tackar Nils Carlshamre för den kompletterande uppgiften att utredningen redan har vetskap om de problem som togs upp i motionen 1163. Detta framgick nämligen inte av utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag kan inte ge Sven Aspling något förhandstips om vad den av hälsooch sjukvårdsministern tillsatta arbetsgruppen kan komma att föreslå. Jag har inte den blekaste aning om det. Jag vet inte om det blir fråga om taxeförändringar över huvud taget eller om man kommer att använda andra metoder. Det är inte min vana att — när vi vet att vi har ett svar att vänta från den som har svar att ge — under väntetiden ställa frågor till andra, och jag känner mig inte heller skyldig att försöka ge svar på sådant som jag inte är berörd av. Jag vet ingenting om detta, herr Aspling. Det framgår rätt klart av det här stillsamma meningsutbytet att skillnaden oss emellan egentligen är den att det som för Sven Aspling är en farhåga för mig är en förhoppning. Där är vi i stort sett, och så har det varit länge. Sakbehandlingen kommer att följa litet senare, och vi var i utskottet överens om att vi inte behöver vidarebehandla frågan i dag.

Herr talman! Herr Carlshamre nämnde HSU. Den utredningen är färdig. Den är nu under remissbehandling — eller kanske remissbehandlingen är avslutad. Utan att gå in på utredningens olika förslag kan man sammanfattningsvis säga att utredningen föreslog att landstingens ansvar skall utvidgas till att gälla också hälsovården och den förebyggande vården samt tandvården. Sjukvårdshuvudmännen skulle få ett mer totalt planeringsansvar för de här sektorerna. I planeringsansvaret ligger självfallet att man tar vara på och samordnar hälsooch sjukvårdsresurserna samt tandvårdsresurserna. Det här innebär, såvitt jag kan förstå, inte en utveckling mot en ökad privatisering. Mot utredningens huvudtankar i de här viktiga delarna hade inte herr Carlshamre någon avvikande mening. Han var nämligen ledamot av utredningen. Och nu litar jag på att han, med sina förbindelser till kanslihuset, följer den här frågan intensivt, mot bakgrund av sitt ställningstagande i utredningen. Jag begärde, herr talman, emellertid ordet för att göra ytterligare ett tillägg. Jag refererade förut ett pressmeddelande från sjukvårdsministern i socialdepartementet. Jag fick i min hand häromdagen ännu ett sådant pressmeddelande, i vilket det står: Det kommer att bli nödvändigt att öka andelen privatpraktiserande läkare och tandläkare om vi skall kunna erbjuda människor en fortsatt god vård. Samhällets kostnader för den privata öppna vården är lägre än för motsvarande vård i offentlig regi, utan att patientens kostnad därför blir högre. Herr talman! Vi får nog tillfälle att återkomma till dessa verkligt viktiga frågor.

Herr talman! Det kan låta som om jag vore ledamot i alla utredningar. Det är jag inte. Det är bara dessa två. Den ena, hälsooch sjukvårdsutredningen, är avslutad. Det är riktigt att jag inte har någon reservation i den utredningen. Men, herr Aspling, det beror bl.a. på att — till skillnad från vad som uppenbarligen varit allmänt trott i den allmänna debatten — hälsooch sjukvårdsutredningen över huvud taget inte behandlat frågan om fördelningen mellan enskild och offentlig vård. Det ligger inte något som helst förslag i det. Det tillhörde inte heller utredningens område att syssla med det. Det är möjligen därför som hälsooch sjukvårdsministern har funnit det nödvändigt att tillsätta en arbetsgrupp för att titta särskilt på den frågan. HSU har över huvud taget inte lagt fram något förslag i den. Det i debatten ofta citerade ordet ”totalansvar” förekommer i utredningens lagförslag endast i en parentes under en mellanrubrik — som en redaktionell finess, inte som ett förslag med något juridiskt innehåll.

Herr talman! Karl-Eric Norrby har konstaterat att flera organisationer efter tillkomsten av spelet Lotto har redovisat svårigheter att sälja sina lotter. Han har med anledning av detta frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att organisationerna inte skall lida ekonomisk skada. Lotto startade första veckan i september i år. Spelets eventuella inverkan på organisationernas möjligheter att sälja sina lotter kan därför rimligen inte utläsas nu. Vi kommer dock självfallet att följa den fortsatta utvecklingen. I sammanhanget kan jag nämna att vi i handelsdepartementet f. n. bereder de förslag som lotteriutredningen har lagt fram. Förutsättningarna för föreningar och andra att anordna lotteri kommer att behandlas där.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag vill något teckna bakgrunden till denna fråga. Lotteriutredningen, som arbetade mellan 1972 och 1979 och som jag var ledamot av, lade fram ett betänkande där man tog upp frågan om organisationernas möjligheter att finansiera sin verksamhet just med lotterier. Lotteriutredningens huvudtes var att i princip alla ideella föreningar bör ges rätt att finansiera sin verksamhet med lotterier och spel. Vi konstaterade i det sammanhanget att lotterioch spelverksamheten år 1978 här i Sverige kunde beräknas till ca 5,8 miljarder kronor. Den summan omfattar de ideella föreningarnas och statens lotterioch spelverksamhet inkl. totalisatorverksamheten. Vi hade som sagt som huvudtes att vi skulle försöka bereda de ideella organisationerna möjligheter att finansiera sin verksamhet med lotterier. Vi konstaterade också i det sammanhanget att bingoverksamheten hade en mycket stor och ofta helt avgörande betydelse för många organisationers möjlighet att driva aktiv verksamhet. Vi sade att all ideell verksamhet i vid mening är till nytta för samhället. I det sammanhanget kom vi fram till att för att försöka garantera det ideella föreningslivet dessa möjligheter till arbete och till finansiering, så bör det statliga spelet och totalisatorspelet inte tillåtas att ytterligare breda ut sig på det ideella spelets bekostnad. Det sade vi alltså i lotteriutredningen 1979. Trots att utredningens betänkande framlagts tillkom Lotto under folkpartiregeringens tid. Vid en uppvaktning fäste många ideella organisationer statsrådets uppmärksamhet på det faktum att Lottos tillkomst skulle betyda svårigheter för dessa organisationers möjligheter att anordna lotterier. Dåvarande statsrådet Hadar Cars sade att man i så fall fick återkomma till detta när man hade avläst resultatet.

Jag kan exemplifiera med IOGT-NTO, som efter Lottos tillkomst har kunnat konstatera 15-20 26 bortfall av sina lotterikunder. Och när man tar ytterligare exempel i sammanhanget, som jag dock inte har tid att göra nu, kan man påvisa samma tendens.

Herr talman! För att besvara frågan om när en proposition grundad på lotteriutredningens förslag kan komma, så vill jag säga att det är ett ganska omfattande arbete, och det synes vara svårt att klara det så att propositionen kan hinnas med under innevarande riksmöte. Men strävan är självfallet att försöka komma fram med en proposition så fort det över huvud taget är möjligt. Låt mig säga i den allmänna frågan om hur de ideella föreningarnas lotterier kan ha påverkats av statliga lotterier, att det material som vi förfogar över visar att under femårsperioden 1972-1977 har antalet s.k. rikslotterier, dvs. ideella lotterier, fördubblats. Och det var ändå en period när det skedde en del utvidgningar av de statliga lotterierna. Denna ökning av rikslotterier synes ha fortsatt också under 1978 och fram till nu. Det bör också sägas att rikslotterierna har kunnat sälja mellan 90 och 100 96 av sina lotter. Men det finns även undantag från detta. I en del fall när det gäller dessa undantag har det varit svårigheter att klara denna lottförsäljning i tillfredsställande utsträckning även långt innan Lotto kom till och innan en del andra av de här statliga lotterierna hade utvidgats. Det är ingalunda en oviktig fråga som Karl-Eric Norrby tar upp, och det är därför heller inte bara ett fromt konstaterande jag gör när jag säger att vi skall följa utvecklingen.

Kriget mellan Irak och Iran har som alla andra krig satt fart på vapenaffärerna. Vapentillverkare och vapenhandlare över hela världen, förmodligen också i Sverige, gnuggar redan händerna inför utsikterna om nya, lysande affärer. Tyvärr brukar också den svenska vapenexporten på ett eller annat sätt komma i blickpunkten vid sådana här tillfällen. Så också denna gång. Enligt pressuppgifter har Libyen utlovat aktivt stöd till en av de stridande parterna, Iran.
Herr talman! Jag har givetvis förhoppningen att statsrådet vid propositionens tillkomst skall beakta de synpunkter jag har framfört.
Med Libyen har Sverige inlett ett uppmärksammat samarbete innefattande såväl materielleveranser som utbildning av personal inom radarområdet. Den affären har bl.a. föranlett konsitutionsutskottet till en granskning. Har Libyens uttalade stöd till det krigförande Iran föranlett någon omprövning eller annan åtgärd från handelsministerns eller krigsmaterielinspektionens sida när det gäller svensk krigsmaterielexport till Libyen?
Jag konstaterar emellertid med tillfredsställelse att statsrådet nu har lovat att beakta detta i sammanhanget.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om Libyens uttalade stöd till det krigförande Iran har föranlett någon omprövning eller annan åtgärd från min eller krigsmaterielinspektionens sida när det gäller svensk krigsmaterielexport till Libyen. Som jag tidigare i år konstaterat i kammaren som svar på en fråga av Olle Wästberg i Stockholm säljer inte Sverige vapen till Libyen. Jag angav förklaringen vara de spända förhållandena i Mellanöstern, och jag tillade att någon försäljning av krigsmateriel till Libyen över huvud taget inte har förekommit under de senaste 20 åren. Vi har inte för avsikt att ändra denna hållning.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. Handelsministern hänvisar till det svar som avgavs med anledning av en fråga som ställdes av Olle Wästberg i Stockholm, och också jag vill hänvisa till den frågedebatten. Olle Wästberg sade då att handelsministern visade ett stort lättsinne när det gällde den här frågan. Jag måste säga att den bedömningen kvarstår även nu. Frågan är nämligen inte så enkel att man kan avfärda den i några meningar och säga att vi inte har någon krigsmaterielexport till Libyen. Som jag ser det har vi återigen ett sådant här typiskt schabbel när det gäller svensk krigsmaterielexport som vi haft så många gånger tidigare. På nytt har vi nu en affär med gränsfall som gör att vi måste ta ställning till viktiga principfrågor. Den första frågan är då vad vi bedömer vara krigsmateriel och vad som inte är det. Vi känner alla till dessa frågeställningar, för vi har diskuterat dem många gånger. Vi har som bekant förteckningen över krigsmateriel, och den hänvisar man formellt till i alla sådana här sammanhang. Men man kan inte fortsätta att hänvisa till den bestämmelse som har kritiserats så oerhört mycket och som vi vet är föremål för utredning. Sedan den här frågan behandlades i den frågedebatt som tidigare nämnts har den ju också varit föremål för granskning av dechargeutskottet. Man kan inte som handelsministern gör säga att det som vi har sålt till Libyen — de där båtarna, den där radarutrustningen, den där utbildningen av personal vid det statliga Telub i Växjö, osv. — inte har någonting med krigsmaterielexport att göra. Det är inte så enkelt, Staffan Burenstam Linder. Nu ställs frågan på sin spets igen. Vi vet att det rör sig om ett område som är oroligt — det har ju handelsministern själv anfört i svaret. Vi har inlett export av krigsmateriel dit. Vi har tagit hit militär personal därifrån för utbildning. Visserligen säger man att det inte var militär personal, och det talades under en viss period t.o.m. om sjöscouter i sammanhanget, men vi har i alla fall förbindelse med denna stat som nu öppet går in och stöder den ena parten i ett krig. Jag skulle vilja fråga handelsministern om det är så här enkelt som det verkar av frågesvaret. Är det så helt otroligt att det inte alls berör de svenska krigsmaterielexportbestämmelserna när det händer sådana "här saker? Det är ju långt ifrån klart, vilket framgick av de föregående debatterna och av konstitutionsutskottets granskning, att den här affären är så enkel och lättfattlig. Jag vill inte alls påstå att det bara är borgerliga regeringar som felat, vilket också framhölls av bl.a. Sven-Erik Nordin och mig i dechargedebatten, utan långt tillbaka i tiden har naturligtvis också socialdemokratiska regeringar gjort sig skyldiga till sådana här saker. Det gäller alltså principerna för den svenska vapenexporten. Det har förekommit ett hemlighetsmakeri i denna fråga, vilket ju handelsministern medgav i det tidigare frågesvaret. Då sade handelsministern att det hade varit lämpligt med litet större öppenhet i frågan. Nu skulle jag slutligen vilja fråga om regeringen inte har gjort några som helst ansträngningar att följa upp den här affären med Telub AB och Libyen och se om det ändå inte finns anledning att litet närmare granska förbindelserna med denna stat.
Herr talman! Sverige har inte exporterat någon krigsmateriel till Libyen. Med anledning av herr Söderqvists funderingar om att handelsministern skulle ha uppträtt lättsinnigt i detta sammanhang bör det ändå understrykas att ett enskilt statsråd inte fattar beslut när det gäller vapenexportärenden. Besluten fattas i nära samarbete med andra departement och av regeringen som helhet. Eftersom herr Söderqvist talade om konstitutionsutskottet vill jag säga att det där inte har framkommit någon anmärkning som gäller det problem som herr Söderqvist tog upp i sin fråga och som han har berört här i kammaren. Beträffande herr Söderqvists alla andra spekulationer vill jag framhålla att de utförligt har bemötts i tidigare debatter. Herr Söderqvist har säkert anledning att läsa detta ordentligt och inte upprepa misstänkliggöranden om Sverige och svensk utrikespolitik. Beträffande den generella frågan vill jag tillägga att det inte heller är en fördel om andra länder i världen, som liksom Sverige vill ha ett försvar, är hänvisade till att inhandla vapen enbart från USA eller Sovjet. Det är, som sagt, en kommentar som gäller generellt. Till Libyen har vi emellertid inte sålt några vapen. Det vore bra om herr Söderqvist inte försökte sprida felaktiga uppfattningar på den punkten.
Herr talman! Jag måste tyvärr hålla fast vid att det finns ett visst lättsinne, och kanske inte heller så litet, i handelsministerns agerande i denna fråga. Vi har haft uppe sådana här affärer tidigare, och både jag, handelsminister Burenstam Linder och andra handelsministrar har deltagit i debatterna. Här har vi nu på nytt ett typiskt gränsfall. Det heter att man inte har sålt några vapen eller någon krigsmateriel över huvud taget. All right, det skedde kanske inte i just det här fallet. Men i de tidigare debatterna har det inte alls, som Staffan Burenstam Linder påstår, visat sig vara så klart och tydligt. Det är mycket lätt att säga att den här utrustningen och den här personalen som skall utbildas inte är av militärt slag. Men ingen har kunnat bevisa att det inte rör sig om militär personal. Man försökte ett tag, som jag sade i mitt första anförande, att tala om sjöscouter och sådant. Efter en tid blev det emellertid ganska tyst på den punkten. Det rör sig alltså i det här fallet om personal för utbildning och materiel som skall säljas till Libyen, materiel som mycket väl kan klassificeras som användbar för militära ändamål. Därför är det lättsinnigt av handelsministern att försöka smita undan på det sätt som sker. Det är inga spekulationer från min sida, utan det gäller en viktig fråga som måste ställas om och om igen. Är det lämpligt att upprätthålla sådana handelsförbindelser och att sälja sådan materiel som klart och tydligt utgör ett gränsfall? Varför var annars Telub så förteget när affärerna gjordes upp? Det verkade skumt. Man vände sig inte ens till krigsmaterielinspektionen och frågade, trots att man senare blev tvungen att ta tillbaka och förklara att det kanske inte var så alldeles riktigt att inte ha gjort det, osv. Det är alltså inte så enkelt att man kan avfärda det utan vidare på det sätt som handelsministern gör här. Därför kvarstår frågan om regeringen inte över huvud taget känner någon som helst oro inför det förhållandet att vi sitter här med libysk personal under utbildning i Sverige, att vi säljer materiel på radarområdet som kan användas militärt. Det oroar tydligen inte regeringen det minsta.
Herr talman! Vad som oroar mig är att herr Söderqvist uppenbarligen saknar förmåga att se vad konstitutionsutskottet har sagt i den här frågan.
Herr talman! Faktum är att frågan väcktes i konstitutionsutskottet, och det var naturligtvis bra. Flera ärenden när det gäller den svenska vapenoch krigsmaterielindustrin skulle behöva komma upp i konstitutionsutskottet. Ser vi tillbaka finner vi att det var betydligt vanligare med sådana initiativ under framför allt 1960-talet, och jag hoppas att det skall bli vanligt igen. Det är visserligen sant att det inte blev någon prickning av vare sig den ena eller andra handelministern som har handlagt den här affären, men debatten och de fakta som kom fram i samband med den visade ändå att det inte var en så klar och entydig och oskyldig affär som handelsministern här försöker göra gällande. Det är viktigt att framhålla det. Jag spekulerar inte i att nå offentlighet, men det är viktigt att de här frågorna tas upp gång på gång, till dess vi får klara och entydiga regler för hur vi skall handla i de här frågorna.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om det är möjligt att stärka tullens resurser för att komma till rätta med den illegala invandringen. Huvudansvaret för passkontrollen åvilar polismyndigheterna. På begäran av polismyndighet skall tullmyndighet medverka vid passkontroll, om det kan ske utan att uppgifter som åligger tullmyndigheten eftersätts. Olika åtgärder har under senare år vidtagits för att förhindra att personer illegalt tar sig in i landet. I första hand har gränskontrollen skärpts genom en utökad stickprovskontroll vid främst resor från Danmark till Sverige. När det gäller landgränsen mot Norge svarar tullverket sedan länge för en stor del av stickprovskontrollen i samverkan med polismyndigheterna. Som en följd av den ökade illegala invandringen har tullverket också ägnat ökad uppmärksamhet åt denna stickprovskontroll. Det är givetvis mycket svårt att få en effektiv kontroll av resandetrafiken. Det är dock angeläget att så långt det är möjligt hindra försök att kringgå den reglerade invandring som vi har i vårt land. Det kan därför finnas anledning att överväga om åtgärder bör vidtas för att ytterligare skärpa gränskontrollen.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Enligt uppgift har en stor illegal invandring skett till Värmland. En tidning i Värmland har betecknat det som människosmuggling. Om alla uppgifter är riktiga, är situationen allvarlig, inte bara för Värmland utan för vårt land som helhet. Detta kan leda till ökande brottslighet — narkotikahandel m.m. —, vars verkningar kan bli omfattande och dessutom dyrbara att reparera. Vi måste ha en gränskontroll som fungerar så bra som möjligt. Kostnaderna för en sådan torde många gånger uppväga de utgifter vi eljest kan råka ut för. Handelsministern pekar nu på att ansvaret i dessa fall åvilar polismyndigheten, och visst är det så. Och eftersom tullen och polisen hjälps åt med jobbet är det viktigt att inte deras gemensamma resurser blir för små, och det skulle de vara, enligt uppgifter i pressen. Det är det jag menar kan komma att stå oss dyrt. Jag vill säga, tydligt och klart, att jag har fullt förtroende för både tulloch polispersonal. Jag tror att de gör vad som är möjligt. Jag tror att de sköter detta viktiga arbete på ett bra sätt, men de måste också få resurser. Handelsministern säger att det är svårt att få en effektiv kontroll av resandetrafiken. Det är naturligtvis det som är besvärligt och som ligger oss i fatet, och det är det vi vill rätta till. Sedan säger handelsministern: ”Det är dock angeläget att så långt det är möjligt hindra försök att kringgå den reglerade invandring som vi har i vårt land.” Det tycker jag är bra svarat. ”Det kan därför finnas anledning”, säger handelsministern vidare, ”att överväga om åtgärder bör vidtas för att ytterligare skärpa gränskontrollen.” Det är väl det man måste titta på. Jag utgår ifrån att så kan ske. Även om inte själva polismyndigheterna ligger inom handelsministerns område, är väl inte väggar m.m. tätare än att man kan ha kontakter. Jag hoppas alltså att handelsministern tillsammans med polismyndigheterna skall kunna följa denna fråga och vidta de åtgärder som kan vara väsentliga. Det är alltid bättre att stämma i bäcken än i ån. Frågan är bara om inte bäcken har börjat bli en å. Det är det vi måste se upp med. Tack för svaret.
Herr talman! Den allmänna invandrarpolitiken är det inte jag som svarar för. Bertil Jonasson får väl vända sig till statsrådet Karin Andersson som svarar för den. Min insats mera specifikt gäller tullens medverkan för att försöka hindra illegal invandring, särskilt via Norge. Genom att man har försökt att i hamnarna längs sydoch västkusten skärpa kontrollen har det blivit en ökad tendens till att i stället söka sig in över landgränsen mellan Norge och Sverige. Här finns tyvärr stora kontrollproblem. Från Svinesund upp t.o.m. Dalarna, en sträcka på 47 mil, finns inte mindre än 55 vägar som korsar gränsen. Det är alltså fråga om väldiga resurser som måste till om man skall ha någon effektivitet vid övervakningen. Det konstaterandet skall naturligtvis i sin tur inte utgöra någon ursäkt för att man inte verkligen försöker förbättra övervakningen. Av mitt svar framgår att denna strävan kännetecknar regeringens insatser.

Herr talman! Den legala invandringen har jag inte kritiserat och inte heller Torsdagen den tagit upp. Den har vi nytta av i många fall. Men det är den illegala 423 oktober 1980 invandringen som är mycket farlig. Det är väl alldeles riktigt, som handelsministern säger, att skärper man kontrollen på ett ställe, är det risker Om förutsättningför att vi får ett hårdare tryck på annat håll. Vederbörande söker andra vägar. — arna för ett nytt Det är detta som är svårt att kontrollera. Men vad jag menar är att när man skjutfält för Skövkanske har styrt över den illegala invandringen på dessa andra vägar, får de människor som skall bevaka dem en alltför svår och tung arbetsbörda, och det är den utvecklingen man måste följa med vaksamhet. Vi är eniga på den punkten. Jag är tacksam för att regeringen har den policy som handelsministern nyss redovisade.

Herr talman! Paul Jansson har frågat mig dels om förutsättningarna för utbyggnad av det av riksdagen beslutade skjutfältet för Skövde garnison på något sätt förändrats sedan beslutet fattades, exempelvis av ekonomiska skäl eller på grund av ett kommande nytt försvarsbeslut, dels vilka åtgärder jag anser bör vidtagas för att så långt möjligt skydda den kringboende befolkningen från störningar i samband med den kommande verksamheten på det nya skjutfältet. Svaret på den första frågan är nej. Frågan om att skydda den kringboende befolkningen mot störningar från verksamheten på skjutfältet är föremål för stor uppmärksamhet. En särskild arbetsgrupp med representanter för de berörda kommunerna Skövde, Falköping och Tidaholm håller på att upprätta en generalplan för skjutfältsområdet. Planarbetet utförs i intimt samarbete med i första hand länsstyrelseni länet, fortifikationsförvaltningen och de lokala militära myndigheterna. Möjligheterna att eliminera riskerna för bullerstörningar prövas ingående, bl.a. genom ett noggrant studium av hur anfallsbanorna på skjutfältet bör placeras. Enligt vad jag har inhämtat är arbetsgruppen och de militära myndigheterna överens om vilka åtgärder som bör vidtas för att minska bullret. För att få bullerfrågan ytterligare prövad kommer fortifikationsförvaltningen sannolikt redan i höst att hos koncessionsnämnden för miljöskydd ansöka om tillstånd att bedriva skjutningar på skjutfältet enligt de riktlinjer som har dragits upp i samband med generalplanearbetet. Jag anser att alla rimliga krav på att skydda befolkningen mot bullerstörningar blir tillgodosedda genom de åtgärder för vilka jag här har redogjort. Några ytterligare åtgärder anser jag därför inte nödvändiga.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Den har två orsaker. Det är bra att det nu fastslås att regeringen å sin sida inte har några nya planer på att ändra förutsättningarna för skjutfältet i Skövde. Man blir nämligen förvånad när man märker att lokala politiker — särskilt av centerpartistiskt märke i ledande ställning — på nytt drar i gång en kampanj kring skjutfältet Vreten mindre och ger intryck av att de skulle ha stöd någonstans för att inte genomföra det fattade riksdagsbeslutet. Det är därför bra att försvarsministern nu klargjort att det beslutet skall stå fast. Detta sker samtidigt som man har kunnat förmärka att i varje fall stora delar av ortsbefolkningen tycks acceptera att skjutfältet kommer till stånd — givetvis under förutsättningen att berörda myndigheter tar vederbörlig hänsyn till deras berättigade krav på så god miljö som möjligt för de kringboende. Jag tycker att de militära myndigheterna, och även andra myndigheter, måste vara lyhörda för de synpunkter som framförs, särskilt vad gäller risken för bullerstörningar från skjutfältet. Vi vet att den militära verksamheten vid Skövde garnison har stor betydelse för sysselsättningen både i Skövderegionen och i hela Skaraborgs län. Det är bl.a. därför som jag tillhör den majoritet här i riksdagen som av praktiska och miljömässiga skäl föredrog Vretenalternativet i stället för förläggningen av skjutfältet till Sydbillingen, som ju från naturvårdssynpunkt är ett betydligt känsligare område. Jag har nämligen stor förståelse för de synpunkter — jag vet inte om försvarsministern känner till dem — som anförts av exempelvis Brobackens intresseförening, som har engagerat sig i försöken att göra miljön så god som möjligt och som anser att myndigheterna inte har lyssnat tillräckligt noga på deras synpunkter på behövligt bullerskydd. Föreningen har krävt att nya mätningar vid skjutning skall göras på militärens bekostnad för att man skall kunna ordentligt utröna om bullervärdena blir desamma som vid den första undersökningen. Ortsbefolkningen hävdar att det är fråga om andra vapen nu än det var från början och att det därför finns risk för att störningarna kommer att bli värre än beräknat. Vid ett besök där för ett par veckor sedan upptäckte vi en sak som är ganska anmärkningsvärd: man har börjat hugga ner stora delar av skogen mellan det tilltänkta skjutfältet och bostadsområdet Brobacken, som ligger ett par kilometer väster om skjutfältet. Detta är ytterst beklagligt med tanke på att växande skog utgör ett synnerligen effektivt bullerskydd i sådana här sammanhang. Jag vill därför fråga försvarsministern: Borde man inte omedelbart då skjutfältsbeslutet var fattat ha förbjudit trädfällning i det berörda området för att undvika sådana beklagliga konsekvenser, som i avsevärd grad försämrar bullerskyddet för den närliggande orten? I trädgatorna efter den fällda skogen leds bullret fram emot bygden, vilket är mycket beklagligt.
Herr talman! Som Paul Jansson sade, så var det ju han och hans parti som medverkade till att vi fick lösningen Vreten mindre i stället för det alternativ på Sydbillingen som jag föreslog riksdagen. Den gången var givetvis bullerfrågan en av de faktorer som jag vägde in i min bedömning. Nu är beslutet fattat, och som jag har sagt i mitt svar skall man försöka se till att bullerstörningarna blir de minsta möjliga. Men det är givet att när man har fattat ett sådant beslut — som Paul Jansson har medverkat till — och lagt skjutfältet just i detta område, så kan man inte undvika vissa olägenheter för den bebyggelse som finns omkring. Vi är från den militära sidan införstådda med att vi skall göra sådana grupperingar att vi minimerar alla bullerstörningar så långt det över huvud taget är möjligt. Det har kommit fram här att man avser att ha skjutningar med andra vapen, som kanske åstadkommer större buller än vad man räknade med då vi behandlade frågan för några år sedan. Det är också någonting som hör ihop med verksamhetens art. Här pågår en fortsatt teknisk utveckling. Vi vet ingenting i dag om vilka vapen som kommer att användas om låt oss säga tio femton år. Det kan alltså inte vara ett helt statiskt läge. Vi har dock allt intresse av att se till att vi får en rimlig lösning från båda parters synpunkt. Vad beträffar skogsavverkningen så var det någonting nytt för mig. Jag vet ingenting alls om den saken. I den mån det framkommer att den har avsevärd effekt på bullerstörningarna, så förutsätter jag att de myndigheter som är involverade i verksamheten, exempelvis länsstyrelsen, påtalar detta.
Herr talman! Jag är naturligtvis beredd att ta mitt ansvar för det beslut som jag var med om att fatta i riksdagen — det är ingen tvekan om den saken. Det har jag uttalat vid flera tillfällen, inte minst inför den berörda ortsbefolkningen. Vi har haft diskussioner omkring detta.

Jag tycker fortfarande att det är ett rimligt krav av befolkningen däromkring, ett krav som borde tillmötesgås. Jag tänker på dessa prov med skjutning och nya bullermätningar för att eliminera alla de eventuella . betänkligheter som kan finnas. Rent psykologiskt gentemot den kringboen de befolkningen skulle detta vara av värde.
Herr talman! Det försiggår f. n. ett generalplanearbete med berörda myndigheter. Jag vet att det har vidtagits provskjutningar med bullermät ningar. I den mån man på lokalt håll anser att de försöksskjutningar som varit är otillfredsställande, så får man givetvis framföra de synpunkterna. Jag vill bara passa på att återigen säga att vi genom ett majoritetsbeslut här i riksdagen har fastställt att skjutfältet skall vara på Vretenområdet. Det är helt riktigt att det ur strikt militär synpunkt har vissa fördelar att det ligger i anslutning till det tidigare övningsfältet. Men här måste vi hela tiden göra en avvägning mellan å ena sidan hänsyn till bullerfrågorna och å andra sidan kravet på en effektiv utbildning i det militära. Det går mot denna bakgrund inte, när man förlägger ett skjutfält inom det aktuella området, att undvika att det uppstår ett visst buller. Men genom att gruppera skjutbanorna på ett visst sätt kan man minimera dessa olägenheter. Detta var i varje fall jag medveten om när vi förberedde propositionen i ärendet. Jag förmodar att även herr Jansson insåg detta i det läget.
Herr talman! Ja, det är riktigt, herr försvarsminister, att vi gjorde den bedömningen att det bl.a. ur militär synpunkt var att föredra att få skjutfältet i anslutning till det tidigare övningsfältet. Men vi gjorde samtidigt den bedömningen att det från naturvårdssynpunkt var angeläget att skydda Sydbillingen från den belastning som skjutfältet medför. Det är de två komponenter som vi lade in i vårt ställningstagande, och jag tror att vi har vunnit åtminstone någon respekt för de synpunkter som vi framförde på förslaget i ärendet. Jag tolkade försvarsministerns senaste uttalande så, att han inte är motståndare till att man t.ex. gör nya provskjutningar och i samband med dessa så grundliga bullermätningar som möjligt för att undanröja alla tänkbara problem för befolkningen i anslutning till det nya Vretenfältet.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig vilka regler som gäller för tillstånd för utländska flottbesök i Sverige.

Tillstånd meddelas av regeringen efter prövning av framställning på diplomatisk väg. De av Wiggo Komstedt angivna 34 besöken av sovjetiska fartyg avser i samtliga fall statsfartyg och icke örlogsfartyg. Dessa statsfartyg har främst utgjorts av forskningsfartyg samt skolfartyg, vilka huvudsakligen används för utbildning men även i kommersiellt syfte.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Man skall i vanliga fall känna sig smickrad och stolt över besök från främmande länder. Men det är många med mig som känner mera av oro än stolthet över de många sovjetiska flottbesöken under 1980. Anledningen till den känslan är bl.a. att vi allt som oftast får ta del av avslöjanden om supermakternas underrättelsetjänst. Mot denna bakgrund är det många i vårt land som känner både oro och olust när vi blir utsatta för ett sådant intensivt intresse från främmande länder. Det genomförs ju emellanåt militära manövrer, och vi känner till att det i samband med sådana kan finnas intresse från främmande makt att få veta vad vi har för resurser i vår krigsmakt och vilken gruppering som vi skall tillämpa i händelse av ett angrepp. Efter det att frågan ställdes har jag fått brev och telefonsamtal från personer som kommer i kontakt med de problem som jag har aktualiserat i min fråga, och de har uttryckt sin uppskattning över att jag har tagit upp dessa frågor till debatt. Jag har tyckt att det skulle vara väsentligt att få till stånd en diskussion på denna punkt. Nu säger försvarsministern i sitt svar att det till länder där alla fartyg är statsägda måste ges tillstånd för varje enskilt flottbesök — därav det stora antalet officiella besök av sovjetiska fartyg. Svaren på ansökningar om sådana besök lämnas av UD, och det krävs naturligtvis en apparat för detta. Att det i samband härmed uppstår byråkrati och kostnader kan man inte bortse ifrån — men kanske skall man ändå göra det i det här sammanhanget. Av svaret framgår att det varit fråga om forskningsoch skolfartyg. Jag känner mig emellertid inte ett dugg lugnare inför det konstaterandet, och jag vet att många delar denna min oro. Man frågar sig naturligtvis vad det är för form av forskning som dessa fartyg bedriver. De är många gånger utrustade på ett med örlogsfartyg ganska likartat sätt, och det är tveksamt om vi i fortsättningen bör ge tillstånd för besök av dylika fartyg. I varje fall vore det på sin plats med en bättre kontroll. Försvarsministern har svarat på min fråga, som gällde reglerna för tillståndsgivning vid flottbesök. I och för sig är jag medveten om hur det hela fungerar, men mot bakgrund av vad jag här framhållit är det väsentligt att man får en diskussion om dessa besök. Jag vill slutligen fråga: Vilka slutsatser drar statsrådet av att ett Warszawapaktsland visar ett sådant intresse för mindre, svenska hamnar som den av mig redovisade förteckningen över besökta hamnar utvisar? Är inte försvarsministern och övriga regeringsmedlemmar oroliga inför denna utveckling?

Herr talman! Jag kan upplysa om att det enbart är strandstaterna vid Östersjön som har begärt och fått tillstånd att gå in med statsfartyg i svenska hamnar. Det är faktiskt så att alla inte får tillstånd. Jag kan nämna att under 1980 fram t.o.m. september månad var antalet beviljade tillstånd för statsfartyg från Sovjetunionen 35. Under samma tid var det 7 fall där tillstånd inte gavs. Det är inte så att vi inte har någon kontroll. Efter anmälan, som kommer på diplomatisk väg till regeringen, får överbefälhavaren yttra sig om huruvida besöket ligger lämpligt i tid med hänsyn till eventuella militära övningar i området. När det gäller statsfartyg får även vederbörande militärbefälhavare yttra sig. Vi tar alltså in erforderligt underlag före ett beslut. Om vi bedömer att besöket är olämpligt vid en viss tidpunkt avslår vi begäran om tillträde. Att mindre hamnar, exempelvis Åhus, besöks ofta kan förklaras av trafikstrukturen — att det är fråga om kusttonnage, fartyg som är befraktade av svenska speditörer och som går mellan ett fåtal hamnar. Vi vet att fartygen används för utbildning, att militär personal under utbildning tjänstgör ombord, men fartygen används också i kommersiellt syfte. Med de regler vi har på detta område ser jag ingen vare sig önskan eller möjlighet att förhindra besök i svenska hamnar. Men jag kan försäkra herr Komstedt att vi har kontroll av verksamheten. När det gäller det närgångna intresse som vi märker vid stora militära övningar vill jag betona att det i det sammanhanget knappast är fartyg av den här typen som är aktuella.
Herr talman! Jag vill gärna känna mig lugnad av de besked som försvarsministern ger. Den oro som jag gett uttryck för både i min fråga och i mitt tidigare inlägg här i dag är dock motiverad just med hänsyn till att de här länderna bedriver sin verksamhet mycket skickligt. Det har ju framgått att viss underrättelseverksamhet bedrivits. Jag vill avslutningsvis fråga försvarsministern: Har regeringen full vetskap om vilken utrustning dessa s.k. skoloch forskningsfartyg har, när regeringen beviljar tillstånd till besök i svenska hamnar? Det är ju riktigt, som försvarsministern sade, att aviserade besök emellanåt sammanfaller med militära manövrer. Jag kan tänka mig att de avslag som meddelats har berott på att besöken intensivt sammanfallit med svenska militära manövrer. I mitt eget hemlän finns exempel på fartygsbesök i Åhus som sammanfallit ganska väl med militära manövrer. Därför vore det intressant att veta om regeringen känner till och kan kontrollera vilken utrustning fartygen har.
Herr talman! Enligt gällande internationella regler åtnjuter statsfartyg immunitet. Svenska myndigheter kan inte i detalj säga vilken utrustning de har. Jag vill dock påpeka att vi förfogar över ytterligare ett kontrollinstrument — jag tänker på bestämmelsen att alla statsfartyg som kommer in på svenskt område är underkastade lotsplikt. Det innebär att det kommer svensk lots ombord när de går in på svenskt territorialvatten. Det är en åtgärd som ökar kontrollmöjligheterna högst väsentligt. Det är alltså inte så — vilket jag förstår att folk kan tro — att fartygen rör sig ungefär som civila handelsfartyg.
Herr talman! Efter det senaste beskedet från försvarsministern måste jag ta tillbaka litet grand av den tillförsikt jag gav uttryck för i mitt tidigare inlägg — det går tydligen inte att kontrollera utrustningen på ett sådant sätt som jag och många med mig hade önskat. I så fall vill jag uttrycka en önskan och en förhoppning, som delas av många människor i vårt land, att svenska myndigheter försöker få till stånd en sådan kontroll av fartygens utrustning och inte låter dem segla under diplomatisk flagg. Det är just detta — att man inte har sådana kontrollmöjligheter — som människor som kan det här bättre än jag tar uppi sina synpunkter. Denna brist är besvärande, tycker jag, mot bakgrund av vad jag tidigare har beskrivit.
Herr talman! Jag vill då något försöka stilla Wiggo Komstedts oro. Även om fartygen åtnjuter immunitet — vilket innebär att vi inte kan kontrollera vilken utrustning de har — har vi möjlighet att förhindra att de rör sig i alltför känsliga områden, i och med att de inte får framföras på svenskt vattenområde utan svensk lots. De här fartygen har inga möjligheter att gå in iskyddsområden, utan de förs fram i vissa farleder. Därmed tycker jag vi har en rimlig balans mellan de internationella regler som gäller och svenska säkerhetsintressen.
Herr talman! Med risk för att bli tjatig vill jag bara säga att det är gott och väl att man har lots ombord och att man inte kan gå in på områden som är avstängda för utländska fartyg. Men vad jag närmast tänker på är när fartygen väl har kommit i hamn. När de ligger i Åhus hamn och man har statsmanöver i Kristianstad — vilken möjlighet har försvarsministern att garantera att det inte då sker några avlyssningar? — Det är det som jag är ute efter i detta sammanhang.

Herr talman! Holger Bergman har frågat mig om jag vill medverka till att det byggprojekt i Nyköping som omfattar tingsrätt, länsrätt och polishus genomförs i ett sammanhang och utan etappindelning. I Södermanlands län pågår f. n. projektering av förvaltningsbyggnader för bl.a. polismyndigheterna i Eskilstuna och Katrineholm. Dessutom har byggnadsstyrelsen tillsammans med företrädare för domstolarna samt polisoch åklagarmyndigheterna i Nyköping gjort upp program för dessa myndigheters framtida lokalbehov. Någon redovisning av lokalbehoven har ännu inte lämnats till regeringen. Mot denna bakgrund är det f. n. omöjligt att göra något uttalande om huruvida ett eventuellt byggprojekt bör genomföras i ett sammanhang eller i etapper.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

För att tillgodose de krav man i dag ställer på ett modernt polishus har Nyköpings kommun genom förhandlingar med ett industriföretag i kommunen inköpt en industrifastighet. Kommunen har sedan genomfört de planändringar som varit nödvändiga, och redan 1977 ställdes tomtmark för ett nytt polishus till förfogande. Samtliga de remissinstanser som har yttrat sig har tillstyrkt att polishuset byggs på erbjuden mark. Den 18 juni i år inspekterade yrkesinspektionen det nuvarande polishuset i Nyköping, och med stöd av arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens anvisningar krävde yrkesinspektionen åtgärder på inte mindre än 21 olika punkter. I de diskussioner som har förevarit har också tagits upp frågan om att på samma tomt som ett nytt polishus också bygga lokaler för länsrätt och tingsrätt. Flera skäl talar för detta, kanske främst ekonomiska. Om projektering och byggande av någon orsak bör ske i två etapper, bör emellertid polishuset komma i etapp 1. I sitt svar säger justitieministern att någon redovisning av lokalbehovet ännu inte har lämnats till regeringen. Men i min fråga framhåller jag att länsstyrelsen i Nyköping har fått en preliminär dispositionsplan rörande lokaler och att i den planen projektering för tingsrätt och länsrätt, etapp 1, angavs ske sommaren 1980. Jag har tagit reda på att projektering pågår, och jag tycker det är anmärkningsvärt att regeringen inte har vetskap om detta och inte känner till redovisningen av lokalbehovet. Efter det svar som jag har fått uppmanar jag justitieministern att undersöka dessa frågor för att se om myndighetens handlande strider mot gällande praxis. Av flera orsaker är det önskvärt att byggandet sker i en etapp. Dels ser vi i Nyköping till läget på byggarbetsmarknaden — det är visserligen inte prekärt i dag utan balans råder, men under andra halvåret 1981 kommer det att uppstå svårigheter —, dels är arbetssituationen för polisen i Nyköping dålig och rättssäkerheten kan komma i fara.
Herr talman! Jag kan självfallet hålla med Holger Bergman om att det är önskvärt att alla dessa myndigheter får lokaler som är lämpliga för deras behov. Nu har man bedömt det så att tingsrätten och länsrätten i Nyköping är i störst behov av nya lokaler — byggnadsstyrelsen har tillsammans med domstolsverket gjort den bedömningen att just tingsrätten i Nyköping skall prioriteras högst i landet när man bedömer lokalbehovet. Men också polisen har otillfredsställande lokaler — det medger jag. I sina överväganden har man emellertid funnit att polisens lokaler dock är något bättre än tingsrättens. Som jag sade i svaret är frågan för tidigt väckt. Regeringen har inga förslag att ta ställning till. Så snart det kommer en framställning från byggnadsstyrelsen skall jag diskutera lokalsituationen i Nyköping med berörda myndigheter. Därefter får vi ta ställning till om byggandet skall ske i en etapp eller i flera etapper.
Herr talman! Naturligtvis känner jag inte till vilket byggnadsprojekt som man har bedömt vara mest angeläget. Vad jag vet är att polisen arbetar under svåra förhållanden. Det är anledningen till att kommunen så beredvilligt ställt tomtmark till förfogande, genomfört erforderliga planändringar osv. Om man inte har redovisat det här till regeringen, håller jag naturligtvis med om att frågan är för tidigt väckt, men jag vill be justitieministern att titta på och om möjligt klara ut ärendet, så att det går att bygga lokalerna i en etapp. Meningen med det är naturligtvis att en del av lokalerna skall användas av båda myndigheterna. Om byggandet sker i två etapper, tror jag att både själva bygget och arbetet i lokalerna under den kommande byggnadstiden kommer att avsevärt försvåras.

Herr talman! John Andersson har — med hänvisning till en i Varbergs kommun bedriven försöksverksamhet med insamling av aluminiumburkar — frågat mig om jag på grund av det uppnådda insamlingsresultatet ämnar överväga ett förslag om förbud mot tillverkning och export av aluminiumburkar. Olika uppgifter om resultatet av försöksverksamheten i Varberg har under den senaste tiden förekommit i den allmänna debatten. Den arbetsgrupp med representanter för bl.a. Kommunförbundet och naturvårdsverket som har till uppgift att utvärdera försöket har ännu inte presenterat något material. Jag har tidigare i år tillkallat en särskild utredare för att se över frågor om återvinning av vissa dryckesförpackningar. Enligt utredningens direktiv bör förslag läggas fram om lämpliga styrmedel för att uppnå en tillfredsställande återvinning av aluminiumburkar. Jag har för egen del uttalat att återvinningsgraden bör uppgå till mellan 70 och 80 96. Utredningen arbetar nu med dessa frågor sedan ett par månader. Innan utredningen har lagt fram sina förslag är jag inte beredd att ta ställning till vilka åtgärder som kan behöva vidtas rörande aluminiumburkarna från energioch miljösynpunkt.

Herr talman! Först ett tack för svaret. PLM:s tillverkning av aluminiumburkar vid den nya fabriken i Malmö visar vem som bestämmer här i landet. 1975 uttalade Sveriges riksdag att innan en vara börjar produceras bör det klarläggas hur den skall tas om hand när den använts och blivit till avfall. I ett betänkande från miljökostnadsutredningen 1976 kunde man läsa att industrin hade lovat att informera samhällsorganen och samråda om nya förpackningar. Det kan tilläggas att både PLM och Pripps hade ledande direktörer med i en expertgrupp, ansluten till utredningen. Utredningens ordförande Valfrid Paulsson har konstaterat i efterhand att varken PLM eller Pripps har uppfyllt detta löfte. Är det en felaktig slutsats jag drar, om jag förutsätter att också jordbruksministern tar avstånd från det sätt på vilket denna produktion har startats? Trots att man satsat stora pengar i kampanjen för insamling av använda burkar-— enligt uppgift 1 milj.kr. — är resultatet mycket magert. Ja, det är helt otillfredsställande om man utgår från jordbruksministerns tidigare och även i dag gjorda uttalande om den önskvärda andelen återvunna burkar. Tillverkaren har också tänkt sig exportera ca 275 miljoner burkar. Av dessa skulle 100 miljoner exporteras till Danmark, men de planerna får man tydligen ändra på, eftersom Danmark kommer att lagstifta om förbud mot aluminiumburkar. Enligt styrelsen för teknisk utveckling krävs en återvinning på 96 9 för att aluminiumburken ur energisynpunkt skall kunna konkurrera med t.ex. Rigelloflaskan. Man säger också att 70 90 återvinning krävs om burken skall komma ner till den nuvarande bleckburkens energiåtgång. De här uppgifterna lämnar jag med tanke på energiåtgången. Jag vill ändå säga att jordbruksministerns besked om en återvinningsgrad av 70-80 96 är bra. Det betyder att åtgärder kommer att vidtagas. De erfarenheter som gjorts i andra länder visar att man inte klarar av en så stor återvinning.